Herr talman! Finns det någon möjlighet att be herr Olhede redogöra för varför Statsföretag har bett sina dotterföretag om koncernbidrag?

Herr talman! Får jag börja med att notera att jag sällan har upplevt en sådan märklig demonstration av hur otidsenliga debattreglerna är som den herr Wickman gav uttryck åt. Får jag också säga som min mening, att herr Olhede trots allt slog herr Wickman med en handsbredd i industridepartementets interna tävling om att förgylla situationen. Tillåt mig först och främst, herr talman, att med några ord beröra organisationen av det statliga företagandet. De statliga företagarna och det statliga företagandet leds ju direkt i industridepartementet via en under industriministern arbetande statssekreterare. Jag frågar mig: Kan det vara rätt att industridepartementet verkar som något slags industriförbund för de statliga företagen? Kan det vara riktigt att ordföranden i Statsföretag AB är densamme som statssekreteraren i industridepartementet? Herr Olhede sade förut i sitt inlägg att ansvaret vilar till sist på riksdagsledamöterna. I vilken egenskap vilar ansvaret för de statliga företagen på herr Olhede? Är det i hans egenskap av statssekreterare, av ordförande i Statsföretag eller av riksdagsman? När allting går bra kan man hålla på med flera olika uppgifter, men när problemen hopar sig tror jag att det är riktigt att man har lagt hela ordförandekraften och hela koncentrationen på att lösa problemen. De statliga företagen skall i sin dagliga gärning verka precis som alla andra företag. Som det nu är tycker jag att man litet grand får ett intryck av att industridepartementet vill skapa vattentäta skott mellan å ena sidan statliga företag och å andra sidan privata och kooperativa, utom i de fall där man finner det lämpligt att gå över gränserna och göra en gemensam sak. Vi är ju redan på väg, herr Wickman, att få en ny arbetsgivarförening. Det finns tecken som tyder på att man i dag vill skapa ett eget Nr 53 industriförbund för de statliga företagen och på så sätt markera avståndet Tisdagen den mellan statliga och andra företag. Jag tror i så fall att det vore ovanligt 30 mars 1971 olyckligt därför att de statliga företagen själva och deras företrädarepå — olika nivåer behöver umgås med sina kolleger oberoende av i vilken Ang. erfarenheterna förtagsform de jobbar. av försöken att vidga Dags alltså, herr industriminister, för en starkare företagsekonomisk den statliga företagoch mindre politisk styrning av de statliga företagen. Jag tycker att det samheten vore skönt om man kunde komma ifrån de statliga företagen som löftesobjekt eller som slagträn i valdebatterna. Vidare, herr talman, skulle ju hela den näringspolitiska given med startandet av ett statligt förvaltningsbolag, som redan första året hunnit engagera sig i ett tjugofemtal olika företag och projekt — det är ganska mycket, tycker jag — ge en gloria av att staten var en räddande sysselsättningsängel. Statligt företagande skulle demonstreras i företagarkonst, ett prydligt statligt exempel på arbetsdemokrati i praktiken och — står det särskilt angivet — i insatser i nya framtidsbranscher. Jag kan instämma i många stora avsnitt i den här målsättningen och målbeskrivningen men, herr Olhede, det gäller inte bara vad man gör och vad man sätter upp som mål utan det gäller hur man gör en sak också. Och hur ser det ut 1971 i ett nötskal, så här i månadsskiftet mars-april? Jo, trots allt en mängd av exempel på dåliga resultat. Herr Olhede använde fyrtiofem minuter för att tala om de dåliga resultaten och fem för att tala om de goda, men jag håller honom räkning för att han gjorde det. Ofta är det nämligen så att hälsan tiger still. Det är på samma sätt som i privata företagssammanhang inte de goda sakerna man diskuterar. Därför får ni också förlåta oss att vi i dag diskuterar problemen och inte förgyller de goda sidorna. Vidare förekommer osedvanligt sena resultatrapporter. ASEA, t.ex., har redan haft sin bolagsstämma, trots att det är en mycket komplicerad koncern. Ytterligare har det här understrukits av industriministerns lakoniska meddelande att delårsbokslut och koncernbokslut inte föreligger, som det sägs, förrän om några veckor. Men vi vet ju att bolagsstämman inte hålls förrän den 17 maj. Det visste nu inte Svetab om när vi i riksdagsgruppen bad att få dess årsredovisning. Svetab svarade så här: årsredovisningen för 1970 kommer att översändas så snart bolagsstämman fastställt denna. Det måste väl vara ett misstag. Man trodde alltså i början av mars att ordinarie bolagsstämma skulle komma att hållas i juni. Permitteringar i Kramfors, Bjurträsket och Kalmar. Till synes mycket otillfredsställande information, inte minst till de anställda, om förändringar, resultat och framtidsutsikter. Bristfälliga underlag för nya produkter, främst marknadsmässiga underlag i bedömningen av en framtidsmarknad — inte minst viktigt för Förenade fabriksverken, nu när man skall starta och accelerera den civila produktsidan där — och till synes otillfredsställande kontroll och uppföljning. På mig verkar det som om kontrollen och planeringen vore de mest underutvecklade funktionerna så här något år efter det att Statsföretag kommit i gång. Hur skulle det annars kunna se ut som det gör i Förenade 51 fabriksverken, som visserligen inte tillhör statsföretag men som i alla fall är ett statligt företag, i Marviken, i rationell Planering, i Kalmar? Får jag komma med ett konstruktivt förslag, herr Wickman? Det måste till en ekonomisk övervakning, och det måste till en löpande lönsamhetsuppföljning — det brukar kallas en operation controlleraktivitet — som med kraft kan driva sin verksamhet. Annars går det käpprätt fel. Det är lätt att lova i Stekenjokk och i Göteborg och att i pressen tala om vilka insatser man gör på det här området. Det är lätt att sparka i gång och köpa in och lägga samman företag snabbt och mäktigt. Det vet vi inom den privata sektorn. Vi har väl också gjort massor av misstag. Vi vet att det är mycket lättare att starta en sak än att stoppa en sak. Men att sköta och driva, kontrollera, planera för produkter, marknader och framtid — till det har uppenbarligen tiden inte räckt till. Jag hoppas att den kommer att räcka till. I stället för att åstadkomma bra lösningar har man åstadkommit för snabba lösningar, enligt min mening. Och därför har man i rasande fart köpt in företag, kanske delvis för att tillfredsställa partikongressen — vad vet jag? Herr talman!

Jag har ingen författare, så jag får ta det ur egen fatabur, om herr Wickman förlåter: Dags att reparera, inte accelerera. Dags att konsolidera, inte expandera. Dags, herr Wickman, att fundera, inte att spendera. Annars kanske man måste likvidera. Herr talman! Jag hade tänkt stoppa här, men den planeringens förträfflighet som herr Olhede gjorde sig till tolk för gör att jag ändå måste ta upp någon liten bit av det också. Fanns den i Rationell planering? Att först planera upp och så i samma ögonblick som det är färdigt, riva ner. Fanns den i Kalmar, när man gjorde Tjorven? Får jag komma med ett konstruktivt förslag? Läs de motioner som ibland kommer. Jag väckte en 1969, där jag gjorde i ordning en checking list på åtta punkter, som man borde tillgodose. Det var inte förbjudet att använda dem. Har man i Kalmar tittat på hur världens bilstruktur kommer att se ut? Fiatchefen Agnelli har låtit säga att det kanske kommer att finnas 8—10 bilfabriker kvar här i världen, när de andra har blivit utsållade — ett par amerikanska, ett par japanska och kanske tre europeiska. Är det Fiat, Volkswagen och Tjorven som skall vara kvar i Europa? Vad är tanken bakom skidfabriken i Boden? Man löser sysselsättningsproblemen på ett ställe i stödområdet och skapar kanske både lönsamhetsoch sysselsättningsproblem i Edsbyn, som också är en stödområdesort. Det tippas på branschhåll att mattfabriken i Nyland kanske kommer att kosta mellan 25 och 50 miljoner kronor. Det finns dock privata företag som var beredda att gå in med samma sorts tillverkning på andra områden där man hade det besvärligt. Bristfälligt planerat hastverk, det är det intryck man har efter första året, och kanske även att vederbörande fallit offer för frestelsen att ta till impulsiva politiska löften för att t.ex. tillfredsställa väljarna. Jag ber om ursäkt att jag inte har talat lika länge som många andra talare, men jag skall be att få stoppa här tills vidare.

Herr talman! Eftersom vi har kommit in i en läkemedelsdebatt får jag säga till psykiatrikern och filosofen Ericsson i Åtvidaberg att jag häromdagen läste i tidningen att även hans eget företag hade fått en sjukdom och fått ett sämre resultat i år än tidigare. Jag anklagar honom inte för det, men sådant inträffar således i koncerner som mig veterligt har existerat under mycket lång tid. Tyvärr har jag inte tidningsklippet med mig, men jag skulle annars kunnat visa det på TV-skärmen där uppe. Om alltså planeringen, herr Ericsson, inte kunnat leda till ett ständigt stigande resultat under så lång tid som hans koncern existerat, är det ännu svårare för Statsföretag. Men herr Ericsson har inte sett Statsföretags samlade resultat ännu, eftersom det ännu inte är framlagt. Det är ganska fantastiskt att en företagschef som herr Ericsson i Åtvidaberg kan gå upp i talarstolen här och försöka ironisera över att Fiatchefen sagt att det bara kommer att finnas tre—fyra—fem bilfabriker i världen; skall Tjorven vara en av dem? Jag beklagar att debatten sjunkit till en så låg nivå. Tjorven tillverkades som ett specialfordon, och jag kan försäkra herr Ericsson i Åtvidaberg att det kommer att finnas flera specialfordon i världen än de som eventuellt fem fabriker kommer att tillverka. Jag har inte haft ett dugg med Durox att göra men, herr talman, t.o.m. i denna debatt har Durox varit uppe och ältats. Hur orkar borgerligheten hålla på? Läs i tidningarna vad som för några dagar sedan stod om att A-Betong lägger ner sin fabrik i Örebro, 180 man får gå. Läs i Dagens Nyheter den 20 mars redogörelsen för att resultatet för den stora Cementakoncernen efter avskrivning av räntor nästan halverats under detta år! Man får kanske avveckla sin byggnadsmaterielsektor. Här gäller det Siporex och Elementhus i Mockfjärd. Från socialdemokratiskt håll kommer vi inte att göra detta till en följetong i pressen. I så fall skulle vi behöva anlita så eminenta begåvningar som de som fortfarande tjatar om Durox. Låt mig om Försvarets fabriksverk tillägga att det av affärsverksdelegationen tillsatts en utredning för att klara målsättningen för Förenade fabriksverken. Av känd anledning har vi stramat åt på den militära sidan och dessutom har det skett en nedskärning av exporten, som jag helt ansluter mig till. Detta har gjort att Fabriksverken måst inrikta produktionen på andra områden.

Herr talman! Det är så rätt, så rätt, herr Olhede, att resultatet för Facit var sämre i år, och det är så rätt, så rätt att det många gånger är av försöken att vidga svårt att driva företag i den internationella konkurrensen. Men jag hoppas att herr Olhede lade märke till två saker: för det första var resultatet dock framme; för det andra har jag inte nämnt ordet Durox. Herr Olhede måste ha mardrömmar.

Det går att läsa sådana här motioner innan man drar på för full gas. Det där med karta och kompass, herr Olhede, är inte så tokigt ibland.
Herr talman! Ja, karta och kompass behövs, men det behövs också en riktig kanalinställning. Det är nu andra gången som jag fått påpeka att herr Ericsson i Åtvidaberg tydligen har haft fel kanal inställd när han lyssnat på mig. Jag sade inte att herr Ericsson hade nämnt Durox — jag sade att t.o.m. Durox har varit uppe i denna debatt.

Herr talman! Industriministern har åter och åter riktat en vädjan till oppositionen — att vi skulle besinna vårt ägaransvar och att vi borde utforma våra anföranden mot bakgrunden av detta ägaransvar. Men frågan om ägaransvaret och om riksdagens insynsmöjligheter formulerades ju klart i propositionen 121 år 1969.

Det ville vid propositionstill Nr 53 fället industriministern och regeringen förbehålla regeringen. Det där Tisdagen den skrevs uppenbarligen under inflytande av den stämning som hade skapats 30 mars 1971 vid extrakongressen 1967 och den som socialdemokratin upplevde efter. valet 1968. Då gjorde man den här klara avgränsningen när det gäller Ang. erfarenheterna ägarinflytandet och ägaransvaret. av försöken att vidga Men nu, när den iskalla verkligheten börjar sätta sina spår, vädjar den statliga företagindustriministern om delat ansvar. Jag tycker att det är rätt angeläget att Saämheten slå fast att ansvaret rimligtvis till sin alldeles avgörande del måste vila hos dem som har den faktiska möjligheten att utöva inflytande. Får jag säga en sak till apropå den här debatten! Det är något av ett medgivande beträffande uppmaningen att vi skall utforma vårt tal i de här sammanhangen så att vi besinnar ägaransvaret, men det jag säger har också en alldeles klar och tydlig adress både till industriministern och till Statsföretags styrelseordförande.

i herr Olhedes inlägg fanns ju ett sådant argument, och jag tycker allvarligt talat att den typen av argumentering är för enkel. Det kan rimligtvis inte vara så att den verkställande direktörens åtgärder och dispositioner uteslutande är orsaken till att olyckor sker, och därför får man icke göra gällande att vi har att vänta en förbättring bara därför att man byter verkställande direktör. Det är lika allvarligt som att man så att säga synar de här människorna inoch utvändigt så fort något går på sned. Den aktivitet som de senaste åren har utvecklats kring de statliga företagen har haft — som jag uppfattar det — två huvudmålsättningar. Den ena har varit att göra de statliga företagen konkurrenskraftigare och slagkraftigare rent företagsmässigt. Och det var helt enkelt nödvändigt att ta itu med de organisatoriska och administrativa problemen. Det är heller ingen efterklokhet när jag säger det, eftersom jag innan åtgärden var i gång och innan den arbetsgrupp tillsattes som hade att se över det här hade väckt motioner i riksdagen om att man genom en parlamentarisk utredning skulle försöka komma fram till en sådan här lösning. Vi måste ju ändå alla ha ett intresse av att de statliga företagen sköts rationellt, och egentligen kan man väl säga att regeringen dröjde alltför länge med att vidta de här åtgärderna. Jag vill gärna hålla med industriministern när han säger att det ännu är för tidigt att bedöma hur åtgärderna kommer att utfalla. Det har inte gått mer än drygt ett år sedan Statsföretag bildades, och jag tror inte heller att det nu finns anledning att ifrågasätta att man slog in på rätt väg när Statsföretag bildades och när man genomförde en bättre samordning på departementsnivå. Statsföretagen skulle naturligtvis inte ha stått starkare i dag om man hade haft kvar den gamla ordningen. Men nu är det väl en gammal erfarenhet att man inte löser problem i företag med ett beslut i styrelsen. Jag tror inte att man löser de problemen ens med ett beslut här i riksdagen. Vad sådana beslut leder till SS står och faller med hur de genomförs i praktiken. På den punkten kommer vi inte ifrån att de ansvariga uppenbarligen inte har insett vare sig svårighetsgraden eller storleksordningen av de här problemen. På annat sätt går det inte att förklara att man gång på gång har tagit sig vatten över huvudet. Någonting måste vara fel, när man gång efter annan drar i gång nya projekt som efter kort tid visar sig fullständigt omöjliga att fullfölja. Självklart är det också illavarslande när man överväger att byta ut hela företagsledningen i Statsföretag redan efter ett år. De förändringar och utvidgningar som har vidtagits inom den statliga företagsamheten måste också ses som ett led i den allmänna näringspolitiken. Tanken bakom strävandena att skjuta fram de statliga företagen som ett allt viktigare näringspolitiskt instrument har bl.a. varit att man på det sättet skulle få ökade möjligheter att göra punktinsatser för att klara sysselsättningsfrågorna. Man har också haft ambitionen att underlätta omställningen i branscher med strukturproblem, och man har velat försöka påverka prisoch konkurrensförhållandena i viktiga branscher. Nu har verksamheten varit i gång kort tid, så det finns den reservationen att göra här också, men såvitt jag kan förstå har mycket litet av detta uppnåtts. Den politik som drogs upp i det socialdemokratiska näringspolitiska programmet 1967 och som regeringen sedan dess har försökt förverkliga kan ju inte sägas på något avgörande sätt ha kunnat bidra till att lösa sysselsättningsfrågorna och inte heller på något avgörande sätt klara den regionala obalansen eller de stora problem som åtskilliga branscher inom näringslivet brottas med. Därför menar jag också att den kritik som man i dag anför mot näringspolitiken från olika håll måste riktas mot de politiskt ansvariga och självfallet då i första hand mot regeringen, som har ett huvudansvar för den ekonomiska politiken och för näringspolitiken. Vad jag uppfattar som det olyckligaste är att det ensidiga intresset för de statliga företagen har lett till att andra delområden inom näringspolitiken har eftersatts. Den svaga investeringsutvecklingen inom industrin, besvärligheterna för hemmamarknadsindustrin och de mindre företagen, strukturarbetslösheten och den fortgående koncentrationen inom näringslivet hänger nära samman med sådana brister i den allmänna näringspolitiken. Jag tänker på att man exempelvis ägnat frågorna om kapitalförsörjningen och företagarutbildningen jämförelsevis ringa intresse och tidvis uppenbarligen inte alls beaktat de näringspolitiska aspekterna i den allmänna ekonomiska politiken. Därutöver slås man av bristen på samordning inom det näringspolitiska området. För egen del har jag vid olika tillfällen här i riksdagen påtalat hur exempelvis vägpolitiken många gånger går stick i stäv med strävandena i lokaliseringspolitiken och strävandena, såsom de har uttalats, beträffande den allmänna näringspolitiken. Också inom ett så begränsat område som när det gäller de företagsköp och etableringar som herr Wickman och hans medhjälpare har genomfört de senaste åren är det svårt att hitta något egentligt mönster. Den uppräkning av statliga företagarinsatser som industriministern gjorde är verkligen en provkarta på allt möjligt. Det tycks mera vara en sinkadus än en övervägd plan om det eller det företaget har hamnat i den statliga Nr 53 företagsfamiljen. Efter vad jag kan förstå beror detta mest på att man egentligen aldrig Tisdagen den har utarbetat några bindande riktlinjer för näringspolitiken. Det är ju så 30 mars 1971 att vi här i riksdagen på praktiskt taget alla områden har fastställt Ang. erfarenheterna bindande handlingsprogram. Så är det när det gäller jordbrukspolitiken, av försöken att vidga arbetsmarknadspolitiken, bostadspolitiken, lokaliseringspolitiken, skolden statliga företagpolitiken osv., men inte när det gäller näringspolitiken. Vi har från samheten centern flera gånger pekat på detta i motioner, och kravet avslogs senast för någon månad sedan, men vi har fortfarande svårt att förstå varför. Jag har mycket stor respekt för att man vill så effektivt som möjligt utnyttja Statsföretag AB för att lindra strukturomvandlingen. Denna strukturomvandling är plågsam för alla — för de anställda, för företagarna, för kommunalmännen, för hela samhället. Jag är också fullt klar över att den här strukturomvandlingen huvudsakligen är resultatet av ett yttre tvång. Men regeringen har ju vid flera tillfällen tidigare deklarerat att den ser det som något angeläget att påskynda denna strukturomvandling. Då har vi skäl att fråga: Hur stämmer denna ambition med näringspolitikens allmänna målsättning och dess utformning? Det finns mycket att säga om det, men svaret på frågan kommer väl bäst till uttryck i vår bytesbalans. Den näringspolitiska utvecklingen, med allt vad den innebär av strukturomvandling, har inte varit sådan att våra relationer med omvärlden är tillfredsställande. Vårt underskott i bytesbalansen har storleksordningen 2 miljarder kronor. Så kan det inte fortsätta.

Det måste rimligtvis vara något fel när det gäller de allmänna förutsättningarna för produktion över huvud taget. Och här får vi ju exempel efter exempel på att det statligt ägda näringslivet inte uthålligt har andra förutsättningar att klara de påfrestningarna. Centern är inte längre ensamt om att resa det här kravet på att man verkligen ser över dessa allmänna villkor. Här har nu LO rest det kravet och Bankföreningen har rest det kravet. Jag vill inte säga att de har i alla avseenden gemensamma utgångspunkter och vill heller inte göra gällande att de i alla avseenden skulle ha en gemensam målsättning.

Nu skall ju enligt vad industriministern meddelat — det var väl i TV ST häromkvällen — socialdemokratiska partiet och LO tillsätta en arbetsgrupp för att dra upp riktlinjer för en framtida näringspolitik. Jag tar det som ett bevis för att också herr Wickman nu anser att det behövs ett mer långsiktigt handlingsprogram även på det här området. Men vore det då inte naturligt att man i första hand tillsatte en utredning i vanlig ordning med parlamentariskt inslag för att ta upp den här frågan? Med det vill jag självfallet inte ha sagt att socialdemokraterna eller något annat parti skulle avstå från att tillsätta sina arbetsgrupper för att från sina utgångspunkter gå igenom vilka åtgärder man borde vidta. Men jag tror att det vore, framför allt ur sakens synpunkt, rätt bra om de olika politiska meningsriktningarna kunde lägga fast vad de är ense om och hur de vill bättra förutsättningarna för näringslivet över huvud taget. Det vore också till gagn för den politiska debatten om det blev klarlagt på vilka områden man har en gemensam uppfattning — då kunde den politiska debatten få mera av hållpunkter och utgångspunkter, och man kunde ägna sig åt att försöka diskutera och analysera de områden där man har skilda uppfattningar. Det behövs förvisso olika slags samhällsinsatser på snart sagt alla områden för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en effektiv produktion, högre levnadsstandard och en bättre jämlikhet. Men de näringspolitiska åtgärderna måste sättas in i sitt sammanhang. De måste också ta sikte på dagens verklighet och utformas så att de blir till gagn för hela näringslivet, inte bara för en liten del av det.

Herr talman! På den senaste socialdemokratiska partikongressen sade industriminister Wickman bl.a.: ”Utvecklingen inom den statliga företagsgruppen är ofrånkomligen av betydelse för det förtroende som vår näringspolitik kan väcka.” Nu har det ju på sista tiden inte gått så bra inom den statliga företagsgruppen. Det har nämnts flera exempel på det i denna debatt. Jag skall nämna ett, som tidigare har förekommit. Det är i och för sig inte så stort, men det är intressant som ett symtom på hur det går när man inte planerar ordentligt. Jag tänker här på företaget som just kallades Rationell planering. Det expanderade snabbt i början på 1970, från 25 till 52 anställda, och lades sedan plötsligt ned. Man fann att den enda rationella planeringen var att lägga ned företaget Rationell planering. Det är bara ett exempel bland många. Men herr Wickman tycks inte vilja erkänna vad som hänt. Han har i ett offentligt uttalande sagt att han är ganska nöjd med utvecklingen inom Statsföretag. Man har också sagt, att vi har ju bara hållit på ett år; varför skall ni börja bedöma verksamheten redan nu3 till det kan man ju säga vad herr Fälldin alldeles nyss fäste uppmärksamheten på, att man redan efter ett år tycks vara beredd att byta ut ledningen för Statsföretag. Likaså kan man väl säga att i Övriga statsföretag kantas vägen av avkastade företagsledare.

; is Tisdagen den Nå, vad kan man då dra för slutsatser om orsaken till att det inte har 30 mars 1971 gått så bra? Ja, en mycket naturlig slutsats borde vara denna: Låt ossta det lugnt nu ett slag med expansionen av den statliga företagsamheten; vi Ang. erfarenheterna har ännu en hel del att lära när det gäller företagande. Det borde vara en av försöken att vidga naturlig slutsats. Nu har man emellertid från vissa håll inom det den statliga företagsocialdemokratiska partiet fått höra helt andra signaler. En socialdemosamheten kratisk nationalekonom som enligt uppgift har betytt mycket när det gällt att lägga grunden för den socialdemokratiska näringspolitiken skrev för inte länge sedan i tidningen Arbetet: ”I dag måste vi konstatera att den nya näringspolitiken ännu inte burit tillräcklig frukt.

Herr talman! Vilken politisk slutsats kan man dra av den hittillsvarande utvecklingen? Vilken politisk slutsats kan regeringen dra och vilken politisk slutsats kan allmänheten dra?

Om staten tar hand om företagsamheten, då kan vi garanteras sysselsättning och då kommer allt att gå bra, menade man. Vad har vi nu fått lära oss? Inte att statlig företagsamhet alltid misslyckas. Statliga företag kan misslyckas, och privata företag kan misslyckas, det har vi märkt. Men vad vi har fått lära oss är att statlig företagsamhet icke automatiskt löser problemet med sysselsättning och trygghet. Här är det fråga om något mycket mera omfattande, nämligen att driva en ekonomisk politik som ger goda förutsättningar för produktionen. För den politiken har vi inom folkpartiet lagt fram program. Vi har också dragit upp riktlinjer för den statliga företagsamheten — det framgick av vad herr Ericsson i Åtvidaberg nyss citerade ur en av våra motioner. Det fanns ett tag en lust att förvandla folkhushållet till en experimentverkstad för socialistiska idéer — det fanns flera symtom på det under den senaste valrörelsen. Jag tror att just de erfarenheter som vi den här dagen har diskuterat i kammaren kan lära oss att det inte finns några enkla konstgrepp när det gäller att trygga produktion och sysselsättning. Vi har en svår väg att gå, och jag tror att vi på den vägen måste följa de socialliberala riktlinjer som vi har lagt fram inför riksdagen.

Herr talman! Den debatt som har förts här är i vissa stycken synnerligen förbryllande. Mig synes det att den i början i huvudsak 59 bestod av personangrepp. Herr Burenstam Linder hann tala om att både regeringen och det socialdemokratiska partiet rättar alla sina åtgärder efter om det pågår valrörelse eller inte; det finns inga hederliga motiv bakom någonting, utan allt är bara valtaktik. Han lyckades vidare tala om att industriministern saknar kompetens — det sade han ordagrant — och att industridepartementet gör både staten och regeringen löjliga. Det var den debattnivå som man startade med här. Herr Helén var djupt kränkt — inte å industriministerns vägnar, utan å herr Burenstam Linders vägnar, underligt nog. En annan iakttagelse som man kan göra beträffande honom var att han tycktes vara helt fixerad vid de socialdemokratiska partikongresserna. Jag tänker på vad han måtte ha lidit under alla de socialdemokratiska partikongresser som har hållits, av avundsjuka och illvilja mot allt vad man har gjort, eftersom han ständigt återkommer till detta. Han talade om den ”vittberömda” partikongressen, han talade om den ”vittomsusade” kongressen osv. Allt detta pekar väl på att han genomlider en oerhörd vånda varje gång det socialdemokratiska partiet har partikongress. Men detta kan vi möjligen lämna därhän. Herr Burenstam Linder kläckte sedan ett påstående som jag tänker ta upp här. Han sade att det övervägande antalet privata företag går bra; det övervägande antalet statliga företag går dåligt. Är detta ett påstående som är helt riktigt? Jag skall ta upp några andra exempel, men då inte från idéernas värld, utan från den bistra verkligheten. Man snuddade här några gånger vid ASSI. Hur kom egentligen ASSI till? Vi skall inte glömma bort, att det var ett antal sågverk utefter Norrlandskusten som lades ned och att en mängd människor ställdes arbetslösa. De privata företagare som rådde om dessa sågverk, ägde också mycket stora skogar. Innan man gjorde konkurs med sågverken och ställde människorna arbetslösa, bildade man två bolag: ett som rådde om skogarna och ett som rådde om de nedkörda industrierna. Det var inte bolaget med skogarna som gick i konkurs utan bolaget med de nedkörda sågverken. Det var dessa staten fick ta över, klara människornas sysselsättning genom att där bygga upp en lönsam industri. Att åstadkomma denna förbättring är inte gjort i en handvändning. Under alla de år det gick dåligt för ASSI framfördes kritik från visst borgerligt håll om hur dålig affär ASSI var. I dag redovisar ASSI goda resultat. Nu sägs det ingenting om detta. Plötsligt är det ett företag som godtas. Men man skall inte glömma bort hela historieskrivningen, glömma hur det varit och tala om när de borgerliga blivit positiva till ASSI. Det var de inte från början. Man talade här också om NJA och framhöll att man till nöds kunde vara med om det. Men det var ju regeringen som på något underligt sätt misskött NJA. Bolaget hade så lätt att få pengar. Vad är det som är fel med NJA? Det kan vara flera ting. Alla vi som följt detta vet att det rått ett mycket stort motstånd från privat industrihåll innan järnverket i Luleå startades. När det kom till, möttes det av mycket stora svårigheter. NJA har många gånger debatterats i riksdagen, och man har talat om vilken dålig investering det var. När man i dag står inför investeringar på en halv miljard, kan man säga — Nr 53 att det väsentliga felet med NJA varit att investeringsanslagen till detta i Tisdagen den regel tagits till för snålt. Man har aldrig kunnat göra den ordentliga 30 mars 1971 satsning på en gång som skulle ha gjort företaget lönsamt. Nu gör man dock denna satsning, vilket vi där uppe är glada för. I den tidigare diskussionen talades mycket om Svetab, om J.O. Dahlbergs snickerifabrik i Kramfors och om ETRI i Burträsk. Dessa företag är tillkomna för att klara sysselsättningen för människor, som eljest skulle ha råkat i arbetslöshet. Nordtool i Piteå har tillkommit av samma anledning — ett företag som Svetab säkerligen kommer att få glädje av. Sedan talas om sportartikelfabriken i boden. Ibland talar man om den som skidfabriken. Jag skall inte ta upp den till behandling, men vad som förvånar mig är att folkpartiledaren herr Helén är så sakkunnig om hur man skall tillverka och sälja skidor. Jag är inte sakkunnig härvidlag, och det förvånar mig, att herr Helén vill ge sken av att vara det. Han borde tydligen vara konsult åt Svetab när det gäller byggandet av denna fabrik. I fråga om allt jag här pekat på är väl bara att konstatera att de reaktionära motståndarna till den statliga företagsamheten är desamma, vare sig de har beteckningen eller , efter sitt namn och alldeles oavsett vilka personer från detta parti som uttalar sig. Det är samma tendens hela tiden. Men jag skulle vilja uppmana er att inte alltför mycket tala om faran för statlig företagsamhet i t.ex. Norrbotten, inte ens med edra egna väljare. Det törs ni i regel inte göra. Där investerar de statliga företagen de närmaste två tre åren 1,2 miljarder i utbyggnad av industrin. Jag ställer här bara frågan: Hur mycket investerar det privata näringslivet av så att säga egen drift i detta län? Missgrepp och misslyckanden kan ske i såväl statliga företag som i privata. Men jag tror inte att ni skall vara alltför snara till hätska angrepp och smutsiga karikatyrer. Medborgarna kan ju börja att lyssna på vad ni säger, och då blir det nog värst för er själva. Nej, herr Burenstam Linder, kritik mot och diskussion om de statliga företagen kan vara något värdefullt, men sådana här våldsamma, onyanserade och osakliga angrepp som presterats i dag kan inte fylla något vettigt ändamål. Herr Burenstam Linder sökte staga upp sina bräckliga argument med att citera lyrik. Jag skall också göra det och ge honom ett ord på vägen efter alla de här våldsamma utfallen. Men jag tar inte till någon stor klassiker, eftersom en sådan skulle passa illa i det sällskapet. Jag tar en betydligt modernare och mera okänd författare. Jag väljer de korta orden: ”Vad rätt Du tänkt, fast det var fel.” Det passar väl ungefär in på vad herr Burenstam Linder här hade att säga. Herr helén var på något underligt sätt liksom invecklad i ett slags envig med sig själv i vissa avsnitt av sitt tal. han försäkrade att enligt hans social-liberalism var statlig företagsamhet både önskvärd och värdefull. Ändå instämde han i de flesta av de tidigare talarnas våldsamma utfall just mot de statliga företagen. Jag fick lika litet som nu något som helst begrepp om vad social-liberalism är. Jag blev konfunderad igen och kunde inte få något grepp om det. Jag skall försöka citera några strofer ur en dikt nu också, men eftersom jag vänder mig till en docent i litteraturhis 61 toria skall jag välja en klassiker och inte vem som helst. Även om herr Helén talade om kriser och helst skulle se en krans på Statsföretags grav, skall jag ändå inte ta Birger Sjöberg, utan jag skall välja Fröding. Jag tror att de flesta av oss kan karakterisera social-liberalismen och hela folkpartiets inställning till statliga företag med några ord ur Frödings dikt Vad är sanning. Jag väljer raderna: Det är, som hörde jag prins Hamlet gäcka ”Mig tycks det likna si så där en vessla — det ser mig ut att vara en kamel!

Herr talman! Egentligen borde man vara helt förkrossad av denna av sakskäl späckade kritik av social-liberalismen som herr Svanberg framförde. Jag tror inte jag fortsätter debatten på det planet. Jag begärde ordet därför att herr Svanberg undrade varför de socialdemokratiska partikongresserna har spelat en så stor roll i debatten. Det kanske beror på det enkla förhållandet att socialdemokraterna själva har tillmätt dessa partikongresser en så oerhört stor betydelse. Det sades vid avslutningen av en av dessa kongresser i Folkets hus att: här i denna sal har beslutats vad som skall ske under 70-talet i svensk politik. Man hade nästan glömt bort att det existerar en riksdag. Om vi sedan citerar uttalanden från dessa partikongresser tycker jag inte att ni skall ha någonting emot det, lika litet som vi har något att invända mot om socialdemokratin observerar våra kongresser.

Herr talman! Låt mig bara säga att jag tror att socialdemokratin alltfort kommer att fästa stort avseende vid sina partikongresser. De är mycket betydelsefulla händelser, och jag vill rekommendera både herr Helén och herr Gustafson i Göteborg att också fortsätta med att lyssna på vad som sägs där. De har säkerligen mycket att lära av vad som beslutas där.

Herr talman! När man lyssnar på den här debatten får man ett alldeles bestämt intryck av att en hel del av de borgerliga talarna, och särskilt herr Burenstam Linder, lever alltför långt från de orter, som har dessa problem och där man på nära håll har upplevt och dagligen upplever den strukturomvandling som pågår inom näringslivet. Eftersom statsrådet Wickman tog upp speciellt problemen i Ådalen, vill jag säga ytterligare ett par ord mot bakgrunden av vad herr Burenstam Linder sade i sitt inledande anförande, där han yttrade att inom socialdemokratin har man gjort alltför stora utfästelser i fråga om den kommande näringspolitiken. Låt mig då ta upp Svenska Cellulosa AB:s agerande och ställa frågan: Vem har ställt löftena, och vem har infriat de utställda löftena? 1965 meddelade företaget att det skulle låta anlägga ett kraftlinerbruk för drygt 200 miljoner kronor i Kramfors för att trygga bygdens sysselsätt ning. Det var ett ansvar som företaget kände gentemot bygden. Utredningarna om denna produkt pågick i två år. Man kom fram till att den inte var lämpad för att sättas i produktion. Då gjorde man ett nytt stort utspel med ett bruk för tidningspapper — en produkt som rimligtvis borde vara väl känd och kunna motsvara de krav som fanns när det gällde denna produktion. Detta bruk skulle kosta dubbelt så mycket, eller 435 miljoner kronor, och trygga sysselsättningen för 600 anställda. En förutsättning för bruket var att staten lämnade ett lokaliseringslån på 80 miljoner kronor. Regeringen ställde det lokaliseringslånet i utsikt för företaget, men något bruk blev aldrig av. Låt oss se litet på vad som hänt i Ådalen efter 1967 när detta utspel skedde. Jag skulle också vilja fråga — och där vill jag gärna knyta an till vad statsrådet Wickman sade — vilka var det som var kritiska mot att dessa löften inte uppfylldes? Ja, inte höjdes det några särskilt kritiska röster på högersidan! Visserligen var dåvarande partiledaren Yngve Holmberg uppe i Ådalen. Han sade i en tidningsintervju några ord som jag skall be att få läsa in till kammarens protokoll. Han sade:”Formen för ägande får inte vara avgörande — — —. Det vore visserligen skräp om inte det enskilda näringslivet skulle kunna medverka till att lösa Ådalsproblematiken — — — . Men skulle det visa sig omöjligt och bygden hotas av ödeläggelse, så måste helt naturligt andra möjligheter prövas.” Det var den förre moderatledaren som hade den uppfattningen, antar jag, om behovet av samhällets insatser. Jag skulle närmast vilja ställa frågan till herr Burenstam Linder: Ser man annorlunda på samhällets engagemang i dag? Låt mig också säga ytterligare ett par ord och ställa dessa händelser i relation till vad som skett genom samhällets åtgärder. Rationaliseringarna har fortsatt. Drygt 1000 människor har friställts under tiden. Det företag vi diskuterar har inte infriat sitt löfte, utan har tvärtom under den senaste perioden lagt ned ytterligare två sågverk med ungefär 300 anställda. Man har dessutom i den överhettade Stockholmsregionen etablerat en wellpappfabrik. Vad var då naturligare än att bygden begärde samhällets medverkan för att åstadkomma en annan utveckling? Jag skall nämna några siffror som visar vad denna utveckling inneburit. Den har inneburit att staten under dessa år har gått in med 7 miljoner kronor i insatser i olika former. Kommuner har själva satsat 3 miljoner kronor. Dessutom kan man räkna in de 40 miljoner kronor som staten har satt in i sötvattenförsörjningen till Ådalsindustrierna. Detta har givit 800 arbetstillfällen. Av de 1 200 arbetstillfällen som tillkommit under denna tid har med andra ord två tredjedelar tillkommit genom statlig medverkan. Det har också skett någonting annat, nämligen den förändringen att en ny industrigren håller på att växa upp i Ådalen. Där skogen var helt dominerande tidigare är i dag en metallindustri i vardande. Jag skall nämna några siffror: Dessa företag har i runt tal 800 anställda, medan pappersindustrin i dag av de 4 000 anställda som fanns i början av 1950—talet har kvar endast 1 000 anställda. Jag tror, ärade kammarledamöter, att vi som upplevt dessa verkningar nog ser litet annorlunda på samhällets engagemang i detta sammanhang. Jag tror att det var herr Ericsson i Åtvidaberg som sade att staten gick in i Dahlbergs snickeri i Kramfors och att det har lett till permitteringar. Det är beklagligt att man i detta sammanhang har måst permittera 40 människor. Men vad var alternativet när staten gick in? Jo, att 200 man skulle friställas. Det var för ett år sedan ungefär. 200 friställda människor till i centrala Ådalen kunde inte bygden bära. Det var då samhället gick in och klarade sysselsättningen. Då måste jag säga, herr Ericsson, att det är väsentligt för bygden att klara sysselsättningen för de 160. Det är så vi har sett det. Jag tycker nog också — där vill jag gärna knyta an till vad herr Svanberg sade — att man borde ha rätt att fordra att det i riksdagen skulle föras en mera nyanserad debatt om så allvarliga ting som det här ändå är fråga om. Samhället har fått vara med om och kommer väl också under avsevärd tid att få vara med om att städa efter de misslyckanden som det enskilda näringslivet har åstadkommit. Någon sade här i debatten att man skulle åstadkomma en bättre planering på detta område. Ja, visst vore det önskvärt, men hur går det till? De flesta av oss är kommunalmän, och när hemorten hotas reser vi oavsett partitillhörighet ner till regeringen och de olika statliga myndigheterna och begär statens medverkan för att trygga sysselsättningen. Det skulle vara förvånande om inte någon av de insatser som då görs kommer att misslyckas. Att man kan kräva en rationell planering över hela denna sektor, har jag svårt att fatta. Jag tror att det ligger mycket i vad herr Svanberg sade — det vill jag sluta med, fru talman — nämligen att bakom de borgerligas kritik mot den av den socialdemokratiska regeringen drivna näringspolitiken ligger inte omsorgen om de enskilda människorna. Det är ett partitaktiskt spel, där man inte drar sig för att utnyttja de misslyckanden som har förekommit till angrepp på både enskilda statsråd och regeringen i dess helhet. Men vi upplever det också såsom ett angrepp på den samlade svenska arbetarrörelsen.

Fru talman! Bland det statliga företagande som herr Burenstam Linder nämnde och särskilt ville sätta negativ stämpel på var det engagemang som KVAB och Autolift har haft i Oskarshamn. Jag har haft tillfälle att från nära håll och från andra utgångspunkter se på den verksamheten. Jag ser av den anledningen kanske inte på det engagemanget på samma sätt som herr Burenstam Linder. När det privatägda tidigare Oskarshamns Varv upphörde med sin verksamhet innebar det att 1300 personer i en stad med 13 000 innevånare blev utan arbete. Avvecklingen av verksamheten skedde i etapper på kort tid, och i den sista etappen var det mer än 400 personer som med några månaders varsel blev utan jobb på en ort, där arbetslösheten redan fanns. Många varvsarbetare såg sig förflyttade tillbaka till 1930-talet. Minnet härav fanns kvar hos många. Emellertid blev det inte något upprepat 1930-tal. Genom det samhälle Nr 53 som har skapats sedan dess mobiliserades insatser av olika slag för att på zz SR ER ä LS SR Tisdagen den nytt skapa sysselsättning. AMS lämnade bidrag för iordningställande av 30 mars 1971 industrimark och använde hela sitt register av sysselsättningsfrämjande ZI åtgärder. Ett intensivt arbete pågick för att stimulera på orten redan Ang. erfarenheterna befintliga företag till utbyggnad och för lokalisering av nya industrier till 4v försöken att vidga orten. Men det gick trögt med denna nylokalisering, och det stod klart den statliga företagatt det skulle ta sin tid innan nya jobb skulle bli verklighet. samheten Det företag som då kom var KVAB. Företaget flyttade omedelbart in i gamla varvets lokaler. Dessa lokaler var inte de lämpligaste. Men i det arbete som startades — tillverkning av stora dammluckor, brokonstruktioner och större hydraulmaskiner — såg många före detta varvsarbetare sin chans att få jobb. Bland objekt som också påbörjades var parkeringsutrustning. Man hoppades, trodde och ville att detta skulle bli en produkt att bygga vidare på. Men det är riktigt att parkeringshissen inte blev vad man hoppats på. Men jobb blev det ändå, fast med andra objekt. Och för folket i Oskarshamn var väl ändå detta det väsentliga. Och dessutom: KVAB:s verksamhet i Oskarshamn torde inte ha kostat skattebetalarna mer än andra sedermera till Oskarshamn lokaliserade privata industrier. Mot dessa senare industrier hör vi från herr Burenstam Linder ingen kritik. Varför skjuter herr Burenstam Linder bara in sig på ett visst företag? Statliga företag behövs på vissa platser för vissa uppgifter. Detta sade herr Burenstam Linder i sitt första inlägg. KVAB:s verksamhet i Oskarshamn behövdes för att visa människorna att trots att deras gamla jobb försvann fanns det krafter i samhället som var beredda att satsa för att skaffa arbete och trygghet åter. KVAB hjälpte till att tända hoppet. Det har lyckats i Oskarshamn. I dag saknas det arbetskraft. Det var betydligt värre för tre år sedan, när lägenheter började bli tomma, än det är i dag när vi har inflyttning och behöver mer bostäder. Det är möjligt att KVAB nu lämnar Oskarshamn i samband med den rekonstruktion som företaget står inför. Men det gör man i en situation när andra arbeten finns för de anställda och denna arbetskraft dessutom är eftertraktad på den ort som för tre år sedan haft den reellt sett kanske största företagsnedläggning som drabbat någon ort på så kort tid i vårt land. Här skall KVAB hållas räkning för att man hjälpte till att sätta i gång denna ort som drabbats av en mycket stor privat företagsnedläggning.
Fru talman! Det här var en mycket intressant debatt. Den har ju föregåtts av en del förhandspublicitet, som skildrade hur den stackars Krister Wickman skulle krossas av den massiva kritiken från om inte en samlad borgerlighet så delar därav. De som trodde det måste ha fått sina förväntningar svikna. Efter det utomordentliga inlägg som krister Wickman här har gjort, behöver jag inte tillägga mycket. Det är svar nog. Men jag hoppas att kammarens ledamöter lyssnade också till de två sista inläggen här, först Ivar Högströms, sedan Birger Rosqvists, ty de visade på ett sådant 65 dramatiskt sätt hur långt från den sociala verkligheten de borgerliga talarna befinner sig. Först var det herr Ericsson i Åtvidaberg som gjorde ett nummer av att Dahlbergs snickerifabrik i Kramfors hade permitterat folk. Det var alltså herr Ericssons bevis för att den statliga företagsamheten hade misslyckats och att staten inte var lämplig att driva näringspolitik och företagspolitik. Så kommer Ivar Högström, som är från Ådalen, och talar om: Tusen arbetstillfällen har vi fått genom näringspolitiken på många olika sätt i stället för de tusentals som det privata näringslivet förmenade oss, inte kunde ge oss. 200 man var det i Dahlbergs snickerifabrik, 160 mans sysselsättning räddades. Men då är det stora slagnumret att för 40 kunde man inte klara sysselsättningen. Då blir det beviset på misslyckandet. Men de tusen som tack vare samhället fick sin sysselsättning tryggad är borta ur bilden. Tror ni att ni har stort förtroende bland människorna i Ådalen för den argumentationen? Sedan kommer Birger Rosqvist. Här hade herr Burenstam Linder gjort ett stort nummer av en parkeringshiss. Jag känner inte till den, har ingen aning om den. Men det var det stora beviset för att den statliga företagsamheten och näringspolitiken hade misslyckats, skämtar han om. Och så kom det en människa som växt upp i den bygden, som lever i bygden, som känner människorna, och säger att här blev över 1 000 människor arbetslösa när varvet lades ned. Oskarshamn stod inför en katastrof därför att den privata företagsamheten hade sviktat. Jag skall inte anklaga den för det — jag bara konstaterar det. In kom samhället med sina instrument, och i dag är Oskarshamn en stad som lever och som har sysselsättning. Dessa många insatser måste delvis vara improviserade; vi kan inte hålla på och planera privata företags nedläggning långt i förväg, herr Ericsson. Vi kan inte göra upp planer för Åtvidaberg för den dag när Facit skulle klappa ihop. Det kan vi inte göra, utan det uppstår alltid situationer. Bland alla de instrument man använde i Oskarshamn var det ett som misslyckades, nämligen parkeringshissen. Allt det som gav liv åt Oskarshamn är det tyst om i dag, men parkeringshissen blev det stora numret. Klarare kan på sätt och vis distansen mellan den egendomliga verklighet, där herr Burenstam Linder tycks uppehålla sig, och den verklighet som herr Rosqvist representerar inte illustreras. Detta om de två senaste inläggen. Sedan vill jag göra några kommentarer. Det fanns enligt min mening en obehaglig, personlig ton i herr Burenstam Linders prestationer här i talarstolen. Krister Wickman är en sådan utomordentligt blygsam man att han inte gick in på det, och han gör inte reklam för sig själv. Men tillåt mig att säga att Krister Wickman har varit en av de huvudansvariga för den näringspolitik som under senare år tryggat sysselsättningen för tiotusentals människor. Det är en verklighet som väger oändligt mycket tyngre än herr Burenstam Linders ganska ynkliga insinuationer. Det tycks herr Burenstam Linder också inse, eftersom han svävade på målet när han skulle sluta sina personliga anfall. När jag lyssnade på herr Burenstam Linder fanns — och det var det väsentliga — såvitt jag kunde höra inte annat än möjligen i en bisats orden Nr 53 ”sysselsättning”, ”arbetslöshet” och ”trygghet i arbetet” med. Ändå är Tisdagen den det ju helt omöjligt att över huvud taget diskutera den statliga och den 30 mars 1971 samhälleliga näringspolitiken utan att utgå från dess kärna, nämligen —-- kravet på full sysselsättning. Det är därför vi satte i gång den. Egentligen ÅA”8 erfarenheterna är detta ett återfall i ett gammaldags tänkande och i en gammal debatt, av försöken att vidga som högern, eller vad den har hetat, alltid har fört. den statliga företag På 1930-talet, när Ernst Wigforss och andra talade om sysselsättning, samheten vad var då motargumenten? Ja, man sade att det var synd om de arbetslösa, men man återkom ständigt till att det var missbruk med skattebetalarnas medel att ha beredskapsarbeten i gång. Man talade om statliga maktövergrepp och om byråkrater som tog makten. Det var argumenten mot krispolitiken. Man kunde tydligen aldrig känslomässigt eller intellektuellt fatta att det var kraven på sysselsättning som drev fram krispolitiken, jordbruksuppgörelsen och vad det nu var som lyfte oss ur krisen på 1930-talet. Det är den problematik som har följt oss med den moderna arbetsmarknadspolitiken och nu med den nya näringspolitiken. Vi drar oss inte för att sätta in samhällets resurser, om det är nödvändigt för att rädda sysselsättningen. Vi drar oss inte för att använda den statliga företagsamheten som ett viktigt led i denna näringspolitik och vi är aldrig rädda för att ta strid när det gäller människornas grundläggande trygghetsbehov. Där åberopar jag direkt vad Ernst Wigforss sade på 1930-talet. Det gäller än i dag. Herr Burenstam Linder sade att han tyckte att det var principiellt fel med statlig företagsamhet — man kunde möjligen kosta på sig ett och annat syndafall, ty han vågade ju inte angripa Norrbottens Järnverk — och det är ett återfall i den gamla dogmatiken. Man ser inte på den konkreta uppgift som måste lösas, utan man ser utifrån sin dogm att det gäller att förhindra att samhället får ett inflytande, att staten får agera. Det var precis samma argumentation som användes för länge sedan, och det var samma argumentation i tjänstepensionsfrågan, när det gällde arbetsmarknadspolitiken och när det gällde Investeringsbanken — samma benhårda dogmatik, att staten skall hållas borta. Jag tycker att herr Burenstam Linder gick längre i sin argumentation än högerns talare gjort på senare tid. Det var något av verkligt mörkblått 1920-tal över hans argumentation. Herr Helén hade det kanske inte så lätt. Han har själv sagt: Liberal är att vara kluven. Jag har aldrig så starkt upplevt riktigheten i denna självkaraktäristik som i dag. Mycket av det som herr Helén sade var klokt, omdömesgillt och positivt. Visst skall vi ha statlig företagsamhet. Visst är det nödvändigt med trygghet och sysselsättning. Det var alldeles utmärkt. Men rätt som det var ändrade han sig — nästan mitt i en mening — och hoppade på Wickman och staten. Det var som om han å ena sidan talade om det sociala och liberala, ansvarskännande och trygghetsskapande folkpartiet, som ibland vill säga att det ligger till vänster om socialdemokraterna, å andra sidan hela tiden måste tänka på att man konkurrerar med moderaterna och därför måste skälla på staten i tillräckliga portioner för att inte tappa kontakten åt höger. 67 Och det är inte bara en partitaktisk utan även en ideologisk kluvenhet. Det är synd om herr Wickman, sade herr Helén, när han verkligen morskade upp sig på sluttampen. Jag skall inte säga att det är synd om herr Helén, utan jag skall säga att det är synd om folkpartister, som tydligen i alla politiska frågor måste gardera med kryss, därför att man har så oerhört svårt att inta en enkel och rak politisk ståndpunkt. Vi har haft litterära utbrott här i dag, det ena efter det andra. T. o. m. herr Ericsson i Åtvidaberg satte i gång en skanderande drapa, som var så hiskeligt lång att jag trodde att han aldrig skulle komma till facit. Men andra tävlade. Herr Helén tyckte att herr Wickman citerade en gammal poet, när han citerade Vilhelm Ekelund. Ja, Vilhelm Ekelund var samtida inte bara med Birger Sjöberg utan också med Fabian Månsson och för den delen också med den om icke poet så dock skribent som jag nu skall citera, nämligen Arthur Engberg. Han skrev i Arbetet den 25/9 1919 följande ord om liberalismen: ”De sociala företeelserna ha icke ställts i klar idébelysning. Liberalism har drivit en politik ”från fall till fall” i dessa stycken. Mestadels har det blivit ett försök att hålla den gyllene medelvägen mellan högerns och våra ståndpunkter. På detta sätt har liberalismens politik kommit att bestämmas icke av en ledande och sammanhållande idé, utan av flygelpartiernas intagna positioner. Det behöver ju knappast påpekas att denna hållning i själva verket blivit liktydig med hållningslöshet. Ett politiskt parti med anspråk på att representera framstegstanken kan helt enkelt inte leva utan idén om en social utveckling och utan att i denna utvecklingsidé äga en måttstock för bedömande av den sociala verkligheten. Vår liberalism synes emellertid sakna en sådan idé. Den vegeterar som ett slags medelproportionalism mellan socialistiska och konservativa krav. Men just därför förtorkar den andligen. Att alltid ta position efter anvisning från andra utan att ha en egen idé, som oberoende av andras ståndpunkter utifrån sig själv anger en norm för handlandet, leder i längden till utarmning.” Det kanske är hårda ord, men de skildrar ju så mycket av folkpartiets grundläggande problematik som vi levat med. Här hade herr Helén chansen att ta avstånd från dessa högerkrav, mera konservativa än på mycket länge. Det finns också en positiv radikal tradition i folkpartiet som han hade kunnat ta upp, och om man plockar tillräckligt länge i herr Heléns anförande hittar man sådana inslag. Javisst! Är man vänlig och tittar på det och glömmer resten, så kanske man kan komma till ett bra resultat. Men så fanns det ständigt andra inslag där herr Helén bara var ett eko av herr Burenstam Linder, där han försökte nästan överträffa denne i hårda fräna omdömen. En sådan linje blir omöjlig. Sysselsättningen är vårt fundamentala krav, och det finns säkert också i liberalismen en ärlig vilja att skapa sysselsättning. Men det är detta grundläggande ideologiska och partipolitiska dilemma som leder till en tvehågsenhet i de aktuella situationerna. Det är det som är ert elände. Så var det inte bara i krispolitiken. Så var det under hela ATP-striden, där man ersatte 'en rak och enkel linje med ett myller av för den stora allmänheten helt obegripliga pensionsförslag. Så var det i arbetsmarknadspolitiken där man hela tiden skulle varna för att lämna staten för mycket makt, men så småningom har man fått ge sig. Så var det beträffande den statliga investeringsbanken där ni valde medelvägen att till slut gå med på den. Å ena sidan skildrade ni den som en hemsk socialism, å andra sidan tyckte ni att det kanske var litet klokhet i tanken och därför gick ni med på en provbank under ett år. Det är precis likadant i detta fall. Å ena sidan anser man att man måste göra något åt näringspolitiken, och å andra sidan frågar man sig: Vad skall man göra? Men politik är ju ett visst mått av handlingskraft, av vilja att ta risker och att då också bära misslyckanden och besvikelser. Om vi gått in i Ådalen och sagt oss: Tänk om vi får lov att permittera 40 man från Dahlbergs snickerier, då vågar vi inte göra något, så hade det inte blivit någonting i Ådalen. Om vi gått in i Oskarhamn och sagt oss: Tänk om parkeringshissen misslyckas, då vågar vi inte dra på den stora apparaten, så hade vi stått där kluvna och tvehågsna. Visst har det förekommit misslyckanden, fel och brister, men det har varit ett led i en handlingskraftig politik, och då får man ta sådana smällar. Alternativet är att ingenting blir av. Herr Gustafson i Göteborg sade också att 1968 var det besvärligt i samhället; då lade många företag ned driften och då uppstod en vag känsla hos allmänheten att nu kanske staten skulle överta alltsammans. Och det vann alltså socialdemokraterna på. Hur kan man feltolka en situation på det sättet? Visst fanns det en känsla av otrygghet, men inte svarade vi med att säga att staten skulle överta alltsammans — vi sade att staten måste föra en aktiv näringspolitik med bl.a. statliga företag. Om det hade varit så viktigt för oss att få statliga företag är det ju helt oförklarligt att den statliga sektorn bara har 5 procent av industriföretagen. Nu är situationen en annan, säger herr Gustafson i Göteborg. Vad har då hänt sedan 1968? Finns det inte längre någon känsla av otrygghet? Sedan dess har ju situationen i hela Ådalen rullats upp, som herr Högström talade om. Sedan 1968 har hela Oskarshamnssituationen rullats upp, som herr Rosqvist talade om. Sedan 1968 har hela YFA rullats upp, som ni aldrig talar om. 900 människor blev friställda och aktieägarna fick 25 procents ökad utdelning. Skulle vi då ha resonerat som så: Nej, här är skattebetalarnas medel i fara, här kan vi inte sätta in samhällets resurser. Tvehågsna skulle vi kanske ha sagt: Tänk om det blir maktkoncentration, centralbyråkrati! I stället grep vi in och situationen börjar klarna i Norrköping; nu tillgriper vi också åtgärden att förlägga statliga verk dit för att skapa en industriell bas. Herr Gustafson, som kommer från Göteborg, talar om denna vaga känsla som nu skulle vara borta. Jag var nere i Göteborg för en vecka sedan. Men jag träffade kanske andra människor än herr Gustafson gör. Det var ingen vag känsla de gav uttryck åt — det var en djup oro hos 9 000 familjer. Vad skulle hända med dem? Och denna oro hade en fästpunkt: man satte sitt förtroende till att samhället skulle gripa in i den ena eller andra formen för att rädda situationen. Det är också vad samhället har gjort. Vi är inga dogmatiker. Vi kunde ha sagt: staten skall överta det här. Det fanns inget skäl för det — speciellt inte när man lyckades få kontakt med en privat intressent som kunde skapa sysselsättning. Staten har nu satsat i första omgången 75 miljoner kronor i lån och ställt garanti för 75 miljoner kronor. Det är ganska mycket av skattebetalarnas pengar, men det var det värt för att rädda sysselsättningen för 9 000 familjer och för alla underleverantörer och deras familjer samt för att skapa trygghet.

Nu är situationen uppklarad, får man hoppas. Det är den verkligheten som människorna upplever. Det är inte formen eller ägandet som är det väsentliga; i detta fall är det 9 000 människors sociala verklighet som är vår drivkraft. Då måste vi också skapa ett maskineri som gör det möjligt för oss att angripa ett sådant problem. Det finns mycket att diskutera när det gäller statliga företag. Det har begåtts misstag och vi har drabbats av besvikelser, men sådana misstag får rättas till. Vi kommer förmodligen att göra misstag och drabbas av besvikelser i framtiden också, om vi inte skall släppa målsättningen att verkligen gripa in när människors sysselsättning är hotad. Där får vi alltså välja. Och att frågorna diskuteras i riksdagen är ingenting märkvärdigt. Men det som gör mig besviken är att mycket i debattinläggen — framför allt i herr Burenstam Linders men också i varannan mening i herr Heléns — var ett återfall i en gammaldags dogmatik med samhället som individens fiende och staten som ett hot mot ekonomin. Det är en gammaldags syn. Vi kommer att få användning för en aktiv näringspolitik under hela det i många avseenden svåra 1970-tal som förestår. Den skall vi driva aktivt i samarbete med privata intressenter, därför att för den lilla nationen är problemen så stora att vi måste försöka samla krafterna och lösa dem i samverkan, utan dogmatik i fråga om ägandeformer och sådant men med en stor beslutsamhet när det gäller det centrala: att värna människors trygghet i arbetet.

Fru talman! Herr Palme berättade att jag befinner mig långt ifrån den sociala verkligheten. Ja, herr Palme, Ni som har besökt Stekenjokk och yttrat Er om den strejk som sedan utbröt i Blåsjön, Er måste den anklagelsen kunna riktas mot i lika hög grad som mot mig. Stekenjokk spelade för övrigt i mitt anförande en mycket större roll än den parkeringshiss som Ni tydligen tror att jag stod här och talade en halvtimme om. Jag nämnde den enbart i förbigående. Låt mig också säga att jag inte har bott i Oskarshamn, men jag har bott i sju år på Öland, ganska nära Oskarshamn och för övrigt ganska nära Kalmar. Och jag har den erfarenheten att människor överallt, var de än bor, har den uppfattningen att det är en stabilare grund för trygghet och sysselsättning om de företag som man startar icke startas på så lösa boliner som här tycks ha skett. Herr Palme tycks också ha fått för sig att den här debatten gäller arbetsmarknadspolitik över huvud taget, alla möjliga olika former av Nr 53 ekonomisk politik. Det gör den inte. Den gäller vilka principiella Tisdagen den erfarenheter som industriministern har dragit av ett antal års statlig 30 mars 1971 företagsamhet. Det är vad debatten gäller. Jag har talat om sysselsättning och trygghet också, herr Palme, i mina Ang. erfarenheterna olika inlägg, och jag har gjort det konstaterandet att det inte är så enkelt av försöken ett vidga som det ibland framställs — t.ex. av herr Palme — att bara för att staten den statliga företagsamheten ingriper blir det inga problem. Det är ju svårigheter för er också. Det finns förklaringar, som det alltid gör, men ni har dock — det är även herr Wickman med på — minskat antalet anställda i de statliga företagen med 10 000 man under 1960-talet. Visst inser jag att det finns förklaringar, men detta visar ändå att man möter svårigheter och att det icke är så lätt att vifta bort dem och säga att staten löser alla problem. Sedan, herr Palme, gjorde Ni några uttalanden om att jag befann mig längre tillbaka i mörksens tidevarv än någon annan som Ni hade debatterat med på länge. Jag tillhörde 1920-talet, om jag kommer ihåg rätt. Den reflexion jag gjorde var den här: Varför sade Ni inte, för att debattinlägget skulle verka ännu bättre, att jag var från 1820? Det var ungefär det slaget av likgiltighet som präglade Er kommentar.

Fru talman! I den egendomliga karikatyr som statsministern här målade av liberalismen fanns också några ord om det jag hade yttrat. Jag skulle ha sagt att 1968 fanns det en vag känsla av oro och att den nu skulle vara borta. Det är en grov förvrängning, herr statsminister. Jag sade att 1968, när det pågick en omstrukturering och många privata företag permitterade folk eller lades ned, fanns det en vag känsla av att om staten griper in så kan den kanske garantera sysselsättningen. Men sedan sade jag att den slutsats som vi bör dra inte är den att statlig företagsamhet automatiskt garanterar sysselsättning. Vi har sett exempel på statliga företag som har misslyckats och därför bör man motivera statlig företagsamhet i varje särskilt fall. Så nämner statsministern YFA och säger att det talar vi aldrig om. Jag vill i all blygsamhet erinra om att jag kanske var den förste politiker som gjorde ett offentligt uttalande mot det sätt på vilket YFA sköttes vid det tillfället. Statsministern talar sedan om förhållandena i Göteborg. Jag skall nu inte gå in på den lösning som man där tycks ha kommit fram till, för jag känner inte till den. Men så mycket kan jag väl ändå säga, att här har vi ett exempel där man med statens medverkan och den privata företagsamhetens insatser kan skapa förutsättningar för en framtida verksamhet på Götaverken. Och när det gäller statliga insatser för att garantera att varvsindustrin skall få fortleva i Göteborg tror jag industriministern har minne av att den saken har han och jag diskuterat för knappt ett år sedan i riksdagen.

Fru talman! Till herr Gustafson i Göteborg vill jag säga att det här med Götaverken är ett utmärkt exempel på god blandekonomisk åå samverkan för att lösa ett svårt sysselsättningsproblem. Men i ordet blandekonomisk ligger att utan den aktiva näringspolitiken hade det förmodligen inte blivit någon lösning på Götaverkens problem. Det är den lärdom man skall dra - inte den lärdom som ni drar när ni försöker måla socialiseringsspöket på väggen och säger att vi till varje pris skall överta företag. Inte vill vi göra det! Men det är också ett definitivt svar på alla angrepp som går ut på att en aktiv näringspolitik inte behövs. Här är det tvärtom samhällets aktiva insats och ett privat företags medverkan som har räddat varvet. Herr Burenstam Linder klagade över att jag inte återförde honom till 1820. Jag ville ta en någorlunda exakt tidsangivelse — varför skulle jag inte göra det? År 1920 passar bättre, för litet hade högern då rört sig från Adam Smith. Sedan tar han upp Blåsjön som ett slags motargument — för att jag skulle befinna mig långt från den sociala verkligheten. Jag känner förhållandena ganska bra i Blåsjön och i andra glesbygder. Det gäller här ett av de stora samhällsproblemen. Vad jag sade när den här hungerstrejken var aktuell var att detta ärende är under prövning, och vi kan inte låta sådana ärenden avgöras av om en hungerstrejk kommer till eller inte. Vi måste som medlemmar av denna riksdag hålla på den representativa demokratin. Det intressanta var, när jag bara för ett par dagar sedan träffade människor från Blåsjön, att de hade full förståelse för denna synpunkt, att de respekterade den fullkomligt och insåg att jag inte kunde ha svarat dem på något annat sätt. Vad har moderaterna tidigare brytt sig om Blåsjön? Vad har ni för förankring bland de människor som lever där uppe i den jämtländska glesbygden? Hur många entusiastiska moderater tror ni där finns? Varför? Har ni en skatteutjämning som ligger över 1 000 kronor per invånare där? Hur är det med lokaliseringsinsatserna, som ni motarbetade när vi började med dem? Hur är det med de arbetsmarknadspolitiska insatser som har givit liv åt den där byn sedan länge men som ni har motarbetat intensivt? Inte har ni brytt er om dem som bor där — åtminstone har det inte framgått av de förslag som ni lagt i riksdagen. Då var dessa människor ointressanta, men om det uppkommer en sådan här situation blir Blåsjön intressant för moderaterna. Jag har suttit här i riksdagen och hört hur flera av er i finansdebatten ömmade för Blåsjön. Blåsjön blir intressant — jag måste säga det rent ut — för landets reaktionärer först i det ögonblick då dessa fattiga människors svåra situation kan användas för ett angrepp på den samhälleliga näringspolitiken. Det är en ynkedom, herr Burenstam Linder. Och jag tror inte att Ni kan leta upp en människa i Blåsjön som säger att detta har definitivt övertygat honom om att vår framtid ligger i en moderat politik i landet. Men sedan var det ju ganska realistiskt som herr Burenstam Linder till sist sade, nämligen att han bara velat påvisa att det är inte så lätt det här — det är svårt med statliga företag. Visst är det det! Men han sade tidigare att vi inbillar oss att när det gäller företagsamhet kan man skära guld med täljkniv; det är så lönsamt. Hur kan herr Burenstam Linder tro att vi ett ögonblick lever under en sådan illusion efter alla dessa ordentligt kapsejsade privata företag som arbetsmarknadsmyndigheter, länsmyndigheter, industridepartement och Statsföretag har fått ta tag i för att rädda sysselsättningen? Jag anklagar inte alla de här privata företagen — långt därifrån — ty det är svåra problem och strukturförändringar och allt annat. Men den bild vi har fått av företagsamheten är ju den, att när företag råkar i allvarliga svårigheter, då — men först då — är t.o.m. staten bra att ha. Några illusioner om att det skulle gå lätt och galant med statlig företagsamhet, det har vi aldrig haft. Och allra sist: Jag har en gång sagt att vår värsta motståndare är verkligheten, därför att vardagsproblemen är svåra när de skall lösas. Nu har jag läst i bladen att moderaterna åker omkring på sina möten och i sin agitation säger — och jag har även hört det i kammaren — att jag skulle ha utnämnt verkligheten till fiende, och det skulle vara så hemskt. Men det är ju bara mycket realistiskt. Vi kan ha förväntningar, vi kan sätta upp mål — i praktiken blir problemen alltid utomordentligt svåra att lösa. Det gäller all verksamhet, det gäller i hög grad den statliga näringspolitiken och den statliga företagsamheten. Men vi får inte låta dessa ofrånkomliga svårigheter försvaga vare sig viljeinriktning eller handlingskraft.

Fru talman! Jag är övertygad om att statsministern vid det här laget har fullständigt klart för sig att det är svårt att driva företag. Men vi måste ju hitta någon förklaring till att man sätter i gång en rad företag på mycket lösa grunder, och då trodde jag att det möjligen berodde på att ni har läst en del utläggningar om att företagsamhet mest består i att skära guld med täljkniv. Sedan frågade herr Palme hur många moderata entusiaster det finns i Blåsjön. Jag vet inte det. Men även om där inte finns en enda, så är inte det utslagsgivande för min bedömning av vad som händer, herr Palme! Jag nämnde Blåsjön i debatten med Er därför att Ni gjorde den anklagelsen att jag var avlägsen från den sociala verkligheten. Då fann jag anledning påpeka för Er att det finns en social verklighet som Ni haft en viss del i att framkalla och som, oavsett om det finns moderater där eller inte, är djupt beklaglig. Det är inte någon ynkedom att säga detta, fru talman, det är ett uttryck för medmänsklighet som jag kände och som jag fortfarande känner.

Fru talman! Om det var denna varma medmänsklighet som präglade herr Burenstam Linders ord när det gällde Blåsjön, så är den enkla frågan: Varför har denna medmänsklighet aldrig tidigare kommit till uttryck särskilt starkt, när vi har drivit olika förslag, t.ex. arbetsmarknadspolitiken, lokaliseringspolitiken och beredskapsarbetena, för att bereda medborgarna en någorlunda människovärdig tillvaro i landets glesbygdsområden? Jag känner till dessa problem mycket bra, och därför kan jag helt förstå den situation som människorna i Blåsjön upplevde, även om det finns andra som har det ännu svårare än de. Och det enda jag därför i all blygsamhet har försökt göra är att slå vakt om de former för beslut som vi i demokratisk ordning har kommit överens om i den svenska demokratin.

Fru talman! När en debatt lider mot sitt slut är det alltid intressant att märka hur en tränad debattör som statsminister Palme väljer att agera. Om han har kommit till den uppfattningen att debatten i sakfrågorna kan föras framgångsrikt, så brukar han i regel fortsätta med en argumentation kring de ämnen som debatten har gällt. Men när han som i dag konstaterar att debatten i en lång rad sakfrågor är förlorad, väljer han sagoberättarens stil. Och jag vill lyckönska socialdemokratin till att åter ha fått en lysande sagoberättare. Ernst Wigforss var också i vissa ögonblick alldeles utomordentlig som sagoberättare, men han utnyttjade mycket sällan den tekniken. I regel valde han att gå fram på faktalinjen och hålla sig till de argument som var för debatten relevanta. Statsminister Palme har en benägenhet att oftare falla för frestelsen att leka sagoberättare, och då hamnar han i lägen, där han tvingas göra beskrivningar av andra människor och andra partier, som folk i gemen inte känner igen. Visst möter statsministern den sociala verkligheten i form av kontakter ute i arbetarkommunerna och partidistrikten, och visst träffar Ni, herr Palme, inför massmedia människor som berättar för Er om varför de har råkat komma i rampljuset, som t.ex. arbetsledaren Eriksson i Blåsjön. Men vad Ni upplever i sådana ögonblick är ju konstruerade, komprimerade bilder som massmedia har skapat av verkligheten och mycket litet av de faktiska beslutsögonblicken, där det är fråga om att ta ansvaret. Det är andra människor inom Er rörelse som träffar besluten. De jobbar på det kommunalpolitiska planet eller på landstingsplanet — eller de skickas liksom herr Hagnell i väg för att som landshövding praktisera den näringspolitik som herr Hagnell säkerligen har en mera praktisk och realistisk syn på än statsministern själv. Den bild Ni målar av verkligheten är på många punkter så främmande, att den bara kan förklaras med att Ni år efter år har levt i valhand böckernas och de politiska slagordens och debatternas värld. Jag tycker faktiskt att det skulle hedra herr statsministern, om Ni inte bara gjorde en svepande kommentar och sade: Visst har här begåtts fel, visst kan det göras misstag, men det viktiga är ju ändå att vi är de enda som vill slå vakt om sysselsättningen och om människornas trygghet. Varför inte gå in i debatten och försöka väga vad som enligt Er uppfattning står kvar av kritiken mot vad Ni anser inte står sig och försöka att bemöta det från de utgångspunkter som alla de andra debattörerna har använt? Ni begår felet att tro att man fångar verkligheten med svepande slagord.

Jag har inte någon gång under den här valrörelsen märkt att någonting som Ni sagt retat gamla liberaler så mycket som denna falska beskrivning av deras syn på den sociala verkligheten just under de åren. Det är verkligen synd om Er, herr Palme, att Ni skall leva kvar i skenargumentens värld i så hög grad, att Ni måste tillgripa sådana betraktelsesätt. På en punkt företräder Ni emellertid en hedrande kluvenhet: Ni konstaterade att det har begåtts misstag. Felet är bara att det är oppositionen som påtalar dem. Men Ni har ju mött mycket av den här kritiken också i Er egen rörelse. Ni har mött den i arbetarkommunerna, Ni har mött den i partidistrikten. Varför inte då konstatera att det inte har gått att uppfylla de målsättningar som man har arbetat med, därför att ni skrev ut för stora löften till partikongressen och därför att ni tog för kort tid på er för att uppfylla dem? Det enda riktiga i dagens läge vore att säga: Nu måste vi verkligen se igenom vad vi kan behålla av målsättningen för den statliga företagsamheten utan att råka i sådan konflikt med verkligheten att vi lurar människorna att tro att sysselsättningen är garanterad i och med att staten går in i verksamheten. Det finns en synpunkt i denna debatt som ingen av herrarna på regeringsbänken har kunnat bestrida. När ett företag håller på att klappa ihop, när sysselsättningen sviktar, så undrar de många människorna som man möter ute i de praktiska fallen: Kan vi lita på att lönsamheten i ett nytt företag är sådan att vi får stanna? Människorna frågar mindre efter vem som är huvudmannen. Däremot känner de förtvivlan, om de tror att de på nytt skall kastas ut i arbetslöshet efter att först ha blivit lovade sysselsättning som sedan sviktar. Den som har varit med och arbetat för regeringens räkning ute på fältet och märkt hur kommunalmän och anställda i sysselsättningshotade bygder resonerar kan instämma i mycket av vad herr Högström här sade. Hans karakteristik var riktig med undantag av att han inte ville erkänna att alla måste tillägna sig det praktiska betraktelsesätt som de kommunalmän har som angriper de här frågorna i verkligheten. Men vad statsministern helt sopar bort ur bilden är det krav på trygghet som ligger i att människorna vill arbeta i företag där lönsamheten är sådan att sysselsättningen är garanterad. Om Ni konstaterade att Ni under de gångna tre åren icke kunnat leva upp till de mål som Ni formade inför partikongressen, då hade den här diskussionen kunnat vara meningsfull så till vida att vi kunnat hoppas på att den omprövning som nu skall ske verkligen skulle leda till en mera realistisk syn. Herr Palme gör ett stort nummer av den kluvenhet som liberalismen måste vara ett uttryck för i den meningen att vi tillåter oss att se att saker och ting har mer än en sida. Vi tror inte att vi har färdiga lösningar, som utan vidare kan appliceras på hela samhällsarbetet. Vi befinner oss i det 3 politiska mittfältet. Den självklara slutsatsen därav är att inse att man ständigt måste försöka finna lösningar som tillgodoser både människornas behov av att få utrymme för egen vilja att ta risker och genom företagsamhet åstadkomma praktiska resultat och å andra sidan samma människors behov av att känna trygghet. Vi är stolta över att konstatera att verkligheten är så komplicerad att man måste se att tillvaron har bägge dessa sidor. Detta inser självfallet statsministern också när han verkligen vill analysera problemet. Men inför kammaren roar det honom att framstå som en sagoberättare, att förenkla verkligheten till den grad att de människor, vilkas trygghetskänsla han spelar på, helt enkelt inte känner igen bilden.

Fru talman! När jag lyssnade på statsministern fick jag liksom herr Helén ett intryck av att statsministern helt hade förlorat perspektivet på debatten. Den diskussion som ägt rum i eftermiddag gällde ursprungligen om vi skulle ha statlig företagsamhet och under vilka förutsättningar statliga företag skulle drivas och om regeringen hade dragit några slutsatser av de erfarenheter som man hittills vunnit av statlig företagsamhet. Och så gick herr Palme in i debatten och talade med sitt vanliga blomsterspråk om katastroferna i Oskarshamn, om man där inte fått göra parkeringshissar, och om Ådalen, där de tusentals människorna fått jobb genom staten. Han försökte på något underligt sätt — jag vet inte om det var avsiktligt — att spela ut enskild företagsamhet mot statlig. Vi hörde inte ett ord om de speciella betingelser, under vilka enskilda företag är tvingade, ja, piskade att arbeta, om deras uppgifter att bedriva en lönsam produktion. Det är bara genom lönsam produktion som de kan ge sitt bidrag till vår välståndsutveckling. De måste vara rationella, de måste kunna konkurrera här inom landet med andra företag, enskilda, statliga eller kooperativa, och de måste kunna konkurrera med omvärlden. Vi vet alla att företagsamheten i dag har besvärligheter delvis på grund av en ekonomisk politik som vi tycker är felaktig — statsministern tycker förstås att den är riktig. Den har svårigheter därför att kostnadsläget har rasat i höjden. Vi har ett högskattesamhälle och ett höglönesamhälle, även om det finns eftersatta grupper. Enskilda som driver företag är inte mer än människor. Också de gör misstag. Jag tror inte att det i denna kammare finns någon som med större eftertryck än finansministern i olika sammanhang har uppfostrat unga aktivister och talat om för dem att företag, som inte drivs med vinst och inte klarar sig, heller inte bidrar till tillväxten av vår gemensamma kaka. Om de inte har konkurrenskraft, tvingas de ned och kastas ut. När den enskildes pengar, aktieägarnas pengar, företagets pengar är slut, måste företaget slå igen. Vi vet att sådant hänt i alltför många fall under de senaste åren framför allt textil-, glas-, träoch skobranscherna. ”Jag anklagar inte”, sade statsministern, men hans ton var hånfull när han satte enskilda företag mot statliga. Namnet YFA ”spottades ut”, och Götaverken var heller inte mycket värda i det sammanhanget. Men man har inte rätt att utan vidare anklaga enskilda företag därför att de inte kan klara sig på grund av det hårda livets lagar och konkurrensens regler. Nr 53 Det är då samhällets ansvar kommer in i bilden. På något sätt måste : RUE : ä Tisdagen den sysselsättningen i den bygd som drabbas tryggas på kort och på lång sikt. 30 mars 1971 Då kan naturligtvis statliga företag vara ett medel. Men även de statliga ZE företagen möter samma lönsamhetsproblem som andra företag, kravet på Ang. erfarenheterna att skötas effektivt även om det ligger skattepengar bakom dem. av försöken att vidga Jag vill minnas att det är statsrådet Wickman som mer än någon i den statliga företagdenna kammare — herr Olhede gjorde det också nyligen — har strukit samheten under behovet av arbetsglädje i statliga företag. Man kan inte, har det sagts från det hållet, tänka sig att arbetare i längden skall arbeta i företag som inte går ihop. Man kan inte lägga på dem den psykiska press som det innebär. Lönsamhetskriteriet är lika väsentligt i de företagen som i de enskilda. Då frågar man sig: Är statliga företag bättre skickade än enskilda att klara sysselsättningen? Löser de problemen bättre? Disponerar vi våra ekonomiska resurser bättre genom att låta statliga företag ta hand om verksamheten? Jag har frågat förut och jag upprepar det: Blir företagen bättre och mera ägnade att på lång sikt öka våra tillgångar och höja vår levnadsstandard därför att de är statliga? Blir företagsledarna skickligare och mer framgångsrika i och med att de lockas över till statliga företag? Ökar vi allas vår gemensamma kaka genom att avdela en större bit åt den statliga samhällsägda sektorn och en mindre bit åt den enskilda? Blir med andra ord de statliga företagen mer effektiva, mer räntabla och mer konkurrenskraftiga, nationellt och internationellt, än de enskilda? Svaret på den här frågan är självfallet: Nej, det blir de inte. Erfarenheten visar i själva verket att det har blivit sämre resultat i statliga företag under förutsättning att de bedrivs på lika villkor under samma betingelser.

Det är en ovanlig blygsamhet för att komma från socialdemokratiskt håll som uttalandet ger uttryck för. Jag tycker att blygsamheten är på sin plats, men det utgör sannerligen inte något bärande argument för att förstatliga olika sektorer. Det stora problemet är alltså — jag kommer tillbaka till det — om statliga företag kan mer än tillfälligt och under speciella förutsättningar trygga sysselsättningen bättre än enskilda. Svaret är från mig ett alldeles vi bestämt nej, och det är därför jag har den uppfattning om statlig verksamhet som jag i olika sammanhang har redovisat. Våra erfarenheter av statsdrift är inte goda. Ett decentraliserat samhälle fungerar i regel bättre än ett centraliserat. Riskerna för misstag blir större när beslutanderätten koncentreras hos några få. Och misstagen får betydligt större proportioner och betydligt värre konsekvenser. Hur skall man lösa problemen? Ja, självfallet genom att bedriva en sådan ekonomisk politik att man stimulerar företagsamheten och underlättar för den att bedriva en framgångsrik verksamhet. Socialdemokraterna har i stor utsträckning gjort precis tvärtom. Tror statsministern att det är stimulerande och skapar ett ökat intresse hos enskilda för att sätta i gång och satsa egna pengar i företagande om de vet att de på den ena eller andra sektorn möter statliga företag, som är subventionerade, har speciella förmåner i leveranshänseende eller på annat sätt har monopol? Tror inte statsministern att det är direkt belastande och verkar avhållande på de enskilda företag vilkas insatser vi skulle behöva i vårt samhälle i dag, inte minst nu när investeringar ropar efter investerare? Kreditbanken, SJ:s resebyrå, för att ta några små exempel, Allmänna förlaget, Bevakningsbolaget — det är bara fyra företag, som alla arbetar i en monopolsituation, där konkurrens är utesluten. Sedan gick herr Palme ut med svepande anklagelser, som redan har beklagats av herr Helén, och gjorde gällande att moderata samlingspartiet — tidigare högerpartiet; det går liksom bättre hem i debatten att kalla oss för högern, men låt gå för det — har varit emot lokaliseringspolitik, emot arbetsmarknadspolitik. Vi har över huvud taget icke haft någon som helst förståelse för kravet att ge full sysselsättning åt människorna. Det var en helt oriktig och förvrängd bild av verkligheten som statsministern gav. Skulle man inte kunna begära litet mer av landets statsminister i en saklig debatt än att teckna sådana vrångbilder av politiska partier? Även om man inte gillar andras partier kan man väl i alla fall bemöda sig om att ge en rättvis bild av vad de står för. Och statsministern vet lika bra som jag att om den bild som statsministern tecknade skulle vara riktig skulle vi inte ha en halv promille av rösterna i detta land bakom oss. Vi är få och vårt parti är litet i dag — och borde vara större — men vi skulle inte ens ha de röster vi har om det var en sanningsenlig bild som herr Olof Palme tecknade för några minuter sedan här i kammaren. Investeringsbanken får vi oss alltid i halsen. Men hur var det med Investeringsbanken? Har Olof Palme glömt bort varför vi gick emot banken och vad vi krävde i stället? Vi gick inte emot att ge kreditväsendet de resurser som Investeringsbanken nu utnyttjar i sysselsättningsskapande syfte. Vi krävde att man skulle ge affärsbankerna större låneoch investeringsmöjligheter. Vi föreslog ett särskilt institut, som skulle få i stort sett samma möjligheter att göra riskvilliga satsningar — de riskvilliga investeringar som vårt näringsliv under dessa år av strukturomvandling behövt. Finansministern nickar bifall — han kommer ihåg förslaget, men herr Palme tycks ha glömt bort det. — Förlorade också finansministern minnet nu? Statsministern talar om handlingskraft. Vi måste ”ta risker” när vi gör våra satsningar. Ja, vad är det enskild företagsamhet bygger på om inte Nr 53 risktagande? Skillnaden är bara den att när de enskilda företagen tar sina risker är det med pengar som de själva sätter in i företagen, medan de statliga företagens risker tas med skattebetalarpengar. Det finns risk för 255555 att de risker man tar i statliga företag därför blir alltför stora! Det är väl Ang. erfarenheterna mot den bakgrunden som man skall bedöma de misslyckanden som har av försöken att vidga förekommit inom den statliga sektorn — att man inte har varit tillräckligt den statliga företagförsiktig därför att man haft andras pengar att leka med. Då har det gått samheten som det gått! Jag kommer tillbaka till YFA. Någon gång skall väl någon försvara YFA. 900 man ställdes utan jobb därför att YFA lades ned. Ja, YFA är väl ett typiskt exempel på gårdagens strukturproblem i det svenska samhället — en textilindustri som arbetar med så höga kostnader att den inte kan klara den utländska lågprisimport som möjliggörs genom att man i utlandet arbetar med betydligt lägre löner än vi gör i vårt land. Finansministern och LO har vid upprepade tillfällen krävt att arbetskraften skall föras över från låglöneindustrierna till höglöneindustrierna. Utvecklingen ligger alltså i linje med regeringens önskemål. Men när ett företag följer rekommendationerna och lägger ned driften därför att det inte längre klarar kostnadsläget och konkurrensen, angrips det på det hänsynslösa sätt som Olof Palme här har tillämpat. Man kan naturligtvis diskutera om det var klokt eller lämpligt av företaget att i detta läge vidta utdelningsåtgärder. Jag är den förste att kritisera just detta. Men att företaget tvingades lägga ned driften inför en övermäktig konkurrens, det bör man tala om med mjukare tonfall. Samhället skall i sådana lägen gripa in och lösa problemen. Det är ju därför som vi har ett samhälle. Det är samhällets uppgift och det är därför vi tar ut så mycket pengar som vi gör för att skapa trygghet åt enskilda människor i de krislägen som inträffar vid upprepade tillfällen. Jag tycker att AMS har gjort enastående och förnämliga insatser, inte minst i Norrköping, där man har berett arbete åt, om jag inte minns fel, nästan alla de friställda arbetarna utom något 20 eller 30-tal. Det är ett fint jobb. Det är klart att det är AMS:s uppgift att göra det, och AMS skall fortsätta att göra sådant. Men statsministern förde debatten som om det förelåg motsättningar mellan en borgerlig opposition, som inte var beredd att satsa på långsiktig sysselsättning, och socialdemokraterna, som var beredda att satsa. Ni slår in öppna dörrar, när Ni för en argumentation på det sättet. Men vi tror — och där skiljer vi oss uppenbarligen — att vi inte kan lösa sysselsättningens problem genom att bilda statliga företag annat än under alldeles speciella förhållanden och att man då måste ge alldeles speciella tillskott till de statliga företagen om de skall klara sysselsättningen. Jag tror alltså inte på statliga företags möjligheter att lösa sådana här problem annat än under alldeles särskilda förutsättningar. Och i sådana fall, herr statsminister, har vi inte opponerat oss mot att staten kliver in. Argumentationen mot herr Burenstam Linder och moderata samlingspartiet hängde i denna del helt i luften. Jag tycker, för att sluta debatten för mitt vidkommande, att den typ av åtgärder som man diskuterar då det gäller Götaverken är just av det 79 slaget som det kan vara lämpligt att staten genomför. Jag tycker att det hade varit fel — jag tror inte att det hade lett till resultat på lång sikt — om staten själv hade hoppat in och övertagit Götaverken. Den nu valda vägen utgör säkert en mycket bättre lösning. Den är förutsättningslös och förnuftig. Det är på så sätt man skall gå till verket då staten och samhället måste fullgöra sin uppgift att lösa problem som enskilda inte kan klara av. Om man med ”aktiv näringspolitik” menar att man skall göra insatser av detta och liknande slag, är jag helt med. Däremot är jag inte med på att låta statlig företagsamhet utgöra det väsentliga element i en aktiv näringspolitik som man får en känsla av att regeringspartiet anser att det skall vara. Jag är alldeles övertygad om att det inte leder till målet. Det kan tvärtom leda till besvärande skadeverkningar för det näringsliv som ändå i sista hand tryggar välstånd, sysselsättning och utveckling i vårt land.

Fru talman! Jag befinner mig i en litet lustig debattsituation. Jag drabbas liksom av den ena sorteringen efter den andra. Jag vill inte gradera dem på något sätt, men det gör att jag känner en förpliktelse att försöka vara litet kort i denna omgång. Jag hoppas att jag kan vara det. Herr Helén har en litet olycklig benägenhet att inleda alla sina anföranden med en recension av debattmotståndaren. Det är litet magistralt. Den recension som jag fick innebar att jag var en sagoberättare. Jag vet inte huruvida det jag sade om Götaverken, om Oskarshamn och om Ådalen var sagor. I så fall tror jag att människorna där uppe upplevde den situation de kom i som ganska onda sagor. Det var ett försök från min sida att konkretisera, ge verkligheten, visa varför en aktiv näringspolitik är nödvändig. Men låt mig till att börja med ta upp resonemanget om liberalismen. Jag yttrade att Arthur Engberg sade själv att det var mycket hårt. Det var i hårdaste laget. Men det innehåller liksom den centrala problematiken, kluvenheten som liberalismen har hamnat i. Nu svarar herr Helén att detta sades när den stora vänstersamverkan ännu rådde och man hade lyckats genomföra rösträttsreformen och möjligen också åttatimmarslagen. Men det var ju det som var det tragiska att denna samverkan mellan socialdemokrati och liberalism, som gällde de stora demokratiska reformerna i det här landet, bröts när man kom in på den sociala verkligheten därför att när det gällde samhällets inflytande i det ekonomiska livet så sade liberalismen halt. Det var ju det som var tragiken. Det finns många skildringar av hur tveksam man var redan om åttatimmarslagen. Sedan kom 1920-talet och splittringarna, arbetslöshetskriserna och Stripa och vad som för socialdemokratin var liberalismens stora svek vid krisuppgörelsen, som sedan gjordes med bondeförbundet. Det var alltså när man övergick från en samverkan som gällde stora demokratiska reformer och i viss mån sociala ting till förändringar i den ekonomiska strukturen som liberalismen svek enligt vår mening. Då kom den här kluvenheten därför att det alltid hos goda liberaler funnits en social medkänsla, en vilja att hjälpa människorna som kommit i betryck, någonting helt annat än den gamla konservatismen. Men när denna vilja att hjälpa nödvändiggjorde en ökning av samhällets inflytande i det ekonomiska livet så kom tvehågsenheten, kluvenheten: Skall vi våga eller skall vi inte våga? Herr Helén sade att vi är ganska stolta över det, och jag respekterar det. Han säger att vi är stolta över att vi är kluvna och vi har svårt att bestämma oss, vi ser varje sak från två sidor. På sätt och vis kan jag respektera att så är det i folkpartiet. Men ibland måste man ta ställning. Vi stod inför detta avgörande när det gällde ATP, när det gällde Investeringsbanken och näringspolitiken, t.ex., där man hamnade i denna hopplösa mellanposition därför att man inte kunde bestämma sig. Hamlet är en sympatisk fast något tragisk figur i litteraturens värld. De tveksamma som balanserar har ju många sympatier på sin sida, och därför kan jag säga att det är i någon mån sympatiskt. Men i politiken med det ansvar som man har inför människorna, där ställs kravet att ta ställning utifrån en bestämd samhällssyn. Jag vill inte alls påstå att det är en speciell människotyp som har kommit i denna situation. Jag vill inte insinuera att det bara är partitaktiska skäl, även om folkpartiet har denna dubbelställning i vad man kallar för mittfältet, dvs. mellan högern och centerpartiet och oss. Där skall man laborera. Jag tror att grundfelet ligger på det ideologiska planet. Man sitter ändå så fast i gamla liberala tankar, att man inte har handlingskraften att gripa in för att värna löntagarintressena i ekonomin. Det är en ideologisk kluvenhet i botten. Och det är på sätt och vis ett beröm, men det ställer folkpartiet i en besvärlig situation. Herr Helén behöver inte alls vara så arg, ty jag försökte ju säga att jag är en smula besviken över att han inte tog chansen i dag att ställa sig målmedveten: All right. Det begås fel här, men vi skall driva en aktiv målmedveten näringspolitik för att skydda sysselsättningen. Det är vi med på. I stället för att hela tiden i varannan mening flytta sig nära herr Burenstam Linder och försöka överträffa honom med några adjektiv mot industriministern och andra personer. Det var en chans som herr Helén fortfarande har möjlighet att ta. Därefter talade herr Helén om lokala erfarenheter som han hade gjort som landshövding. I nästa andetag sade han att vi skickade i väg herr Hagnell som landshövding till Gävle. Inte gör vi så. Inte skickade vi i väg herr Helén till Kronobergs län — det var väl en mycket ansvarsfull befattning han fick där nere. Man behöver inte använda sådana uttryck om dessa förträffliga ämbeten! Men han hade alltså i sitt län haft kontakt med den sociala verkligheten. Han fortsatte med att tala om mina kontakter med arbetarkommunmöten och med kommunalmän och menade att de kan ge en skev bild. Men jag tror att herr Helén har fått en alldeles felaktig bild av vad som händer på våra distriktskongresser och arbetarkommunmöten. Han får väl komma med någon gång och se hur det går till. Det är också en nyttig erfarenhet av den sociala verkligheten. Det är ju inte så att man där riktar en våldsam kritik mot näringspolitiken och säger att den har misslyckats och att vi nu skall skrota allt det där. Det finns i stället en förväntan på en näringspolitik, en förväntan på att samhället skall gripa in där och där och där för att klara problemen. Vi har hela tiden fått säga: Dämpa ned dessa förväntningar och ställ inte in dem på ett, två och tre års sikt! På kort sikt är det begränsade ting vi kan göra. Vi får ständigt predika denna realism. Men, herr Helén, det är inte en dogmatisk förväntan, innebärande att man till varje pris skall totalsocialisera näringslivet eller göra något dylikt, utan det är just en förväntan som springer fram ur verkligheten därför att man har konkreta svårigheter. I det sammanhanget sade herr Helén något mycket klokt, faktiskt, nämligen att man skall ha lönsamma företag. Ja visst, det är ju den ständiga strävan i lokaliseringspolitiken och i företagspolitiken att trygga lönsamheten så att företagen kan bli bestående. Det är inget skamligt om ett företag är lönsamt — det är tvärtom nödvändigt på sikt. I den målsättning herr Helén dragit upp glömmer han emellertid i allmänhet det led som innebär ett krav på att verksamheten skall vara lönsam. Men ibland får man pruta av på lönsamhetskravet, om man inte vill sätta människorna i en förtvivlad situation. Låt oss t.ex. ta Götaverken. Götaverken kommer förmodligen under ett antal år inte att ge någon avkastning alls på det insatta kapitalet. Det kommer inte att bli något lönsamt företag på ett bra tag. Men det hindrar inte att det är värt att satsa på Götaverken. Det är värt att ta risken därför att det gäller så många tusen människor och därför att man tror att man på sikt kan bygga upp en sådan styrka i detta företag, som har så mycket av skicklighet hos anställda, arbetare och andra, att det kan bli lönsamt. Det är den typen av risker vi ofta har tvingats att ta i den statliga företagsamheten. Man kan ibland när man skall rädda en ort med ett helt paket av åtgärder konstatera att det finns ett stabilt och bra företag som är förankrat där. På marginalen kan det däremot finnas ett företag som går skakigt. Man säger sig att det kanske inte kommer att bestå så många år men att det klarar den akuta situationen. Det är bättre att människor har ett för dem lönsamt arbete, en lön att lyfta och en rimlig sysselsättning, än att vara hänvisade till socialhjälpen och arbetslöshetskassan. Det kan vara många satsningar som ligger på det planet, och då blir det den här kritiken i riksdagen. Då säger man att det är kris eller att det går så illa. Exemplet med Dahlbergs snickerifabrik — där man levde rövare för de 40 som inte fick jobb — tycker jag är en lysande illustration till problematiken. Jag hoppas att jag skall hjälpa herr Helén ur kluvenheten med den vänlighet som jag här har demonstrerat. Om herr Bohman skall jag fatta mig kort. Han beskyllde mig för att använda hånfulla tonfall när jag talar om privata företag. Jag får väl lova att i framtiden använda samma honungslena röst om alla privatföretag som herr Burenstam Linder använder när han talar om Kalmar verkstad. Men det är ett minimikrav. Det är klart att mot de företag som herr Bohman nämnde kan man vara kritisk, på goda grunder. Mot YFA på grund av utdelningen till aktieägarna — att företaget skulle läggas ner kan jag ha förståelse för — och mot Götaverken på grund av att företaget uppenbarligen inte har lämnat bl.a. samhället den information som samhället har rätt att begära. De stora aktieägarna i det företaget har inte heller informerat de små, som nu riskerar att göra mycket betydande förluster. Men jag har inte kritiserat privata företag över en kam. Jag inser svårigheter som kan uppstå, ibland på grund av strukturförändring inom en bransch, ibland på grund av oskicklighet i ledningen, ibland av andra orsaker. Men när det går dåligt, oavsett orsakerna, blir det med något av en obönhörlig konsekvens så att man kommer till samhället och begär att samhället skall hjälpa till att klara problemen. Herr Bohman förde ett mycket långt resonemang om huruvida statliga företag är bättre än privata företag och kom till slutsatsen att det är de inte. Så långt kunde jag möjligen följa med, därför att statliga företag står inför mycket av samma problem som privata företag. Statliga företag är inte nödvändigtvis bättre. De kan ha vissa fördelar — om där mer energiskt drivs miljöfrågor, företagsdemokrati, sysselsättningsfrågor osv. — men jag kan säga att vi inte är dogmatiska på den punkten. Man får välja den ägandeform som passar i varje särskilt fall. Men när herr Bohman hade konstaterat att statliga företag inte är bättre, övergick han till vad han egentligen ville ha sagt, nämligen till att konstatera att statliga företag är sämre. Men då var hans bevisning utomordentligt tunn. Det går inte att göra en sådan bevisning. I andra länder finns ganska stor erfarenhet av en mycket omfattande statlig företagssektor. Intressant nog är det ofta i borgerligt styrda länder, där man inte har gjort ett dyft för att avveckla den.

Det är möjligen den enda förklaringen till att den ideologiska iver som visats från den moderata sidan icke alls kommit till uttryck i de borgerligt styrda länder som har en stor statlig företagssektor och som ser ut att trivas utomordentligt väl med den. Jag tror inte att man kan bevisa någonting i den debatten. Man får ha en rationell utgångspunkt, nämligen att i de fall man har målsättningen att trygga den fulla sysselsättningen och utnyttja den ekonomiska expansionskraften måste den statliga företagsamheten vara en väsentlig del av näringspolitiken. Herr Bohman utmålade ett slags väldig skiljelinje, en konkurrens mellan privata och statliga företag. Den upplevelse jag har av privata företag är att de mer och mer i stället uppfattar det som en möjlighet till samverkan för att lösa de mycket stora uppgifter som en liten nation står inför. Det tror jag är en inställning som trots herr Bohmans dogmatik alltmer kommer att prägla utvecklingen. Allra sist skulle jag vilja säga att om man talar om decentralisering som ett önskvärt mål, så måste det i hög grad ske inifrån i de enskilda företagen, vare sig de är statliga eller privata. Men här är det fråga om den industriella demokratin, och det är en annan historia, som jag icke skall ta upp i dag.

Fru talman! Statsministern byggde upp hela sitt anförande och sina repliker på att konstatera att han, regeringen och socialdemokratin måste sätta in all sin kraft på att klara sysselsättningen, när det privata näringslivet misslyckats. Det var en svepande formulering om alla de många kapsejsande privata företagen. Då får man inte tveka att sätta upp företag även om utsikterna är ovissa och man upplever vissa risker, sade han. Det har väl inte rått några större meningsmotsättningar om den delen.

Icke ett ord har jag kunnat uppfatta från regeringsbänken om hur man ser på denna problematik. Icke ett ord! Det är verkligen anmärkningsvärt.

Det är verkligheten. När man hör statsministern stå här och beskriva denna utveckling och allt det lidande och de bekymmer som människorna upplever när de plötsligt står där utan arbete för att det privata näringslivet inte längre orkar, då får man nästan intrycket att det för socialdemokratin ligger något av en njutning i att få träda in och visa statens förmåga att rätta till det som gått fel. Jag upplever det som alldeles enastående att det som ändå måste vara det centrala och rimligtvis borde vara den fråga som framför alla andra sysselsätter regeringen och företrädarna för näringspolitiken icke med ett ord har berörts från regeringsbänken. Det är ändå så att den stora faran är denna utveckling med en strukturrationalisering som så att säga tar bort produktion utan att detta produktionsbortfall möts med en annan produktion som förbättrar vår bytesbalans. Fru talman! Jag vill sluta med att säga att jag upplever denna underlåtenhet från regeringsbänken som ett uttryck för tomhänthet.

Fru talman! Jag ber kammaren om ursäkt för att jag ytterligare förlänger debatten, men efter första sorteringen och andra sorteringen i debatten kommer en alldeles egen sortering så att säga. Herr Fälldin ställde en väsentlig fråga som jag vill besvara. I och för sig är det märkligt att här har vi hela eftermiddagen hört hur usla de statliga företagen är och hur i jämförelse med dem förträffliga de privata är. Jag har försökt svara på det. Sedan kommer herr Fälldin i debattens sista ögonblick och säger: Varför talar ni inte om hur uselt det går även för de privata företagen? Det kunde synas inkonsekvent, men det är inte så farligt med den Nr 53 saken. Vad herr Fälldin säger är nämligen riktigt — vissa branscher har Tisdagen den stora svårigheter. Tag TEKO-industrin, glasindustrin, skoindustrin eller 30 mars 1971 varvsindustrin! Tag den väldiga omställning som sker i skogen idagoch som hårt drabbar vissa landsändar! Vi har sagt oss att vi kan inte försöka Ang. erfarenheterna undgå dessa problem genom att föra en protektionistisk politik, genom av försöken att vidga att försöka hejda förändringen — det gagnar ingen. Vi måste i stället den statliga företagförsöka underlätta den förändring som den ekonomiska utvecklingen samheten driver fram på ett sådant sätt att den blir dräglig för de enskilda människorna och gagnar vår ekonomiska slagkraft. Och det är egentligen vad hela näringspolitiken går ut på. Jag har försökt vidga debatten och säga att de statliga företagen bara är en bit av det hela; de betyder mycket för sysselsättningen i vissa delar av landet, men i andra delar har de väldigt liten betydelse. I några delar av landet får vi gripa in med arbetsmarknadspolitik och stöd till företag, vi får hjälpa till vid rekonstruktioner som i fallet Götaverken. Men det måste hela tiden finnas en handlingsberedskap från samhällets sida. Därför är det en relevant fråga som gäller att vi får försöka dels föra en allmänt expansiv ekonomisk politik så långt resurserna tillåter, dels genom näringspolitik vara beredda att gripa in där förändringen hårt drabbar människor, bygder, företag och ekonomi. Det är det svar som jag kan ge utan att bli alltför utförlig. Men herr Fälldins fråga har på sätt och vis ställt problemet på dess spets: det gäller att trygga människorna för den tekniska utvecklingens sociala och ekonomiska konsekvenser utan att tappa vår grundläggande ekonomiska slagkraft här i landet.
Fru talman! Jag är medveten om att vi inte gärna kan fortsätta debatten mycket länge till; jag begärde ordet bara för att säga att ungefär halva avsnittet av mitt första anförande tog upp denna problematik. Statsministern och andra ledamöter i regeringen var närvarande, men inte ens detta försök att föra in debatten på detta som jag menar grundläggande avsnitt föranledde den minsta kommentar från regeringsbänken. Det var det som jag ville notera. Jag har alltså inte rest frågan i debattens sista minut.
Fru talman! Jag försökte faktiskt något kommentera den frågan i mitt första inlägg, och jag har kommenterat den nu. Men vi har haft balansgången mellan å ena sidan dem som sagt att ”i dag skall vi diskutera statsföretag och ingenting annat” och å andra sidan dem som ville vidga debatten till att gälla näringspolitikens hela spektrum. Jag tycker den senare linjen har haft för få företrädare på den borgerliga sidan eftersom den enligt min mening principiellt är riktig. Vid de fortsatta debatterna om näringspolitiken här i riksdagen tycker jag att vi skall komma ihåg att de statliga företagen är viktiga men endast ett led i en allmän

Fru talman! Herr Magnusson i Borås har frågat mig om jag är beredd att snarast vidta sådana ändringar beträffande preliminärskattetabellerna att det betydande överuttag som nu sker försvinner och ersätts med ett preliminärskatteuttag som så nära som möjligt ansluter sig till vad som kan antas bli den slutliga skatten. Principen vid fastställande av preliminärskatteuttag är att uttaget totalt sett skall så nära som möjligt motsvara den slutliga skatten. Tabellerna fastställs dock skiktvis, och det är angeläget att uttaget inte blir för litet i någon del inom respektive skikt för att kvarskatt skall undvikas. Därmed kan på sina håll ett visst överuttag förekomma, vilket riksdagen tidigare godtagit som allmän princip. Det nuvarande överuttaget synes mig dock i vissa inkomstlägen vara stort. Jag vill då först nämna att någon ändring i princip av beräkningen för preliminärskatteuttaget inte har skett, om man undantar en anpassning till de materiellt sett nya reglerna i 1970 års skattereform. Ett visst överuttag har således skett i de av interpellanten åberopade inkomstlägena även tidigare år. Vidare bör konstateras att avsevärda fyllnadsinbetalningar av såväl preliminär A-skatt som preliminär B-skatt sker regelbundet, vilket medför att nästan fullständig balans föreligger mellan summan totalt av kvarstående skatt och summan totalt av överskjutande skatt.

Fru talman! Jag skall först be att få tacka finansministern för att jag har fått svar på min interpellation. Det gläder mig att finansministern har klart för sig att preliminärskatteuttaget i vissa lägen kan vara för stort, men det gläder mig inte när jag hör att finansministern inte finner anledning att överväga en justering av preliminärskattetabellerna. Finansministern anser tydligen att det är alldeles i sin ordning att vissa skattebetalare, framför allt de många i mellaninkomstskiktet, skall betala ganska stora summor för mycket i preliminärskatt. Finansministern säger att principen beträffande uttaget av preliminärskatt är att uttaget totalt sett skall balansera. Detta innebär att vissa skattebetalare skall på ett eller annat sätt tvingas att betala in mer än vad som i annat fall skulle vara nödvändigt, detta för att täcka den summa som andra skattebetalare inte betalar in. Detta kan enligt mitt sätt att se saken inte vara vare sig riktigt eller rättvist, framför allt som det inte är fråga om särskilt små belopp. Finansministern säger vidare att ”någon ändring i princip av beräkningen för preliminärskatteuttaget inte har skett, om man undantar en anpassning till de materiellt sett nya reglerna i 1970 års skattereform”. Denna ”anpassning” tycker jag dock inte är så alldeles ointressant i det här sammanhanget. Nykonstruktionen av preliminärskattetabellerna på grund av skatteomläggningen ökade nämligen överuttaget med ca 400 miljoner kronor. Om detta skrev finansministern intet i propositionen 70 år 1970, vilket jag tycker att han kanske skulle ha gjort. Fru talman! Som framgår av den tabell, som jag nu visar på TV-skärmen, över överuttaget blir det för en 25 000-kronorsinkomsttagare som är gift 410 kronor, för en 40 000-kronorsinkomsttagare hela 893 kronor och för en som har 80 000 kronors inkomst 755 kronor. För övriga inkomsttagare uppgår öÖveruttaget till ett belopp som ligger någonstans mellan 400 och 900 kronor. Totalt sett uppgår överuttaget sålunda till inte mindre än ungefär 1,3 miljarder kronor. Det är, skulle jag tro, inte heller för en svensk finansminister något särskilt litet belopp. Principen för preliminärskatteuttaget bör i stället vara att uttaget för den enskilde skattebetalaren anpassas så att det så nära som möjligt ansluter sig till den enskildes slutliga skatt. Till denna princip ansluter sig tydligen även finansministern, eftersom han erkänner att överuttaget är riktigt i tabellerna. Det är dock inte tillräckligt att erkänna att detta överuttag finns. Jag är nämligen övertygad om att såväl skattebetalarna som riksdagen gärna vill ha vissa ändringar till stånd. Av den anledningen bör skattetabellerna justeras genom att de bestämmelser i uppbördsförordningen som reglerar utformningen av skattetabellerna ändras. En sådan ändring skulle gå ut på att man vid utformningen av källskattetabellerna skulle ta hänsyn till inte bara grundavdraget och i förekommande fall förvärvsavdrag utan även omkostnadsavdraget på 100 kronor och sjukförsäkringsavgiften. En sådan ändring skulle vara ägnad att skapa större rättvisa. Detta, fru talman, hade jag verkligen hoppats att finansministern också skulle ha varit intresserad av att åstadkomma.
Fru talman! Jag tror att man aldrig kan komma fram till något slags fullständig rättvisa. Jag fäste mig vid att interpellanten i sin interpellation vid ett tillfälle betecknar det nuvarande systemet såsom ett tvångslån från statens sida som man tar upp av skattebetalarna. Så är ju inte förhållandet. Man har i stort sett återbäringsskatt och kvarskatt som går jämnt ut, framför allt om man tar med fyllnadsbetalningarna. Man skulle kunna vända på interpellantens resonemang och säga att alla de som fullgör en fyllnadsbetalning har lånat av staten, eftersom de under den tid då man rätteligen borde ta upp skatten av dem har sluppit undan med en lägre skatteuppbörd. Men vi har ju detta system med tabeller som vilar på de reguljära inkomsterna men inte tar hänsyn till vissa extrainkomster och kapitalinkomster. Framför allt företagarna har litet svårigheter, när man tar ut preliminärskatten på föregående års inkomster, att utan vidare få en riktig avvägning. För att då inte få efterskatt gör man fyllnadsinbetalningar, som bara 1970 uppgick till 2 miljarder. Slutsumman av det hela är ju att det på ett förunderligt bra sätt ändå slår jämnt ut. Om man ser frågan ur synpunkten om staten tar ut för mycket av medborgarna i skatt eller inte, så har det nuvarande systemet slagit utomordentligt väl ut. Variationen i ett skatteuttag på 35 miljarder är 13 miljoner för 1970. Det är ett resultat som har gjort att jag för min del säger att det inte sker någon orättvisa i det nuvarande systemet.
Fru talman! Jag tycker inte att det är riktigt rätt att, på det sätt som finansministern gör, ta hänsyn till skattemassan som en enda stor enhet. Vad det här är fråga om och vad jag med min interpellation har syftat till är ju att skapa större rättvisa för den enskilde skattebetalaren. Jag sade redan i mitt första anförande att jag tycker att det icke kan vara rättvist att på detta sätt ta ut för mycket i preliminärskatt av vissa personer för att man därmed, som finansministern säger, sedan i slutänden skall komma fram till att i hela skattemassan få en balans. Genom den skattereform som genomfördes i fjol har detta problem accentuerats beroende på att kommunalskatteavdraget icke längre är avdragsgillt. När det fanns med i bilden var det en utjämnande faktor. Det avdrag för kommunalskatt som man fick göra kom i det inflationistiska samhälle vari vi lever att i någon mån reducera den brist på hänsynstagande till vissa andra avdrag som man rimligen hade bort göra i tabellerna. Det är därför jag menar att det omedelbara behovet av en justering av det nuvarande systemet med preliminärskatteuttag är stort, och jag anser att man i någon mån skulle ha tillgodosett dessa intressen.